Herr talman! I dag på luciadagen skall vi börja med att diskutera en ny bostadsfinansiering. Jag skulle önska att vi med detta förslag kunde se ett ljus gå upp över de finansieringsproblem som i dag vilar över den svenska bostadsmarknaden. Tyvärr kommer i stället rullgardinen att gå ner i och med det här förslaget över familjeekonomin för väldigt många människor. Det nuvarande systemet, som vi härmed förkastar, är det fjärde på 40 år som har havererat. Systemet har hållit i tio år. Haverierna har kommit med tio års mellanrum. Det är tur att det inte är kärnkraftverk som det rör sig om. Av skäl som jag senare skall återkomma till kommer dock inte heller det här systemet att överleva andra system vad gäller tiden. Den här korta återblicken ger anledning till ödmjukhet inför vidden av de problem som är förknippade med detta med att finna ett system som är långsiktigt och stabilt och som gör det möjligt att uppnå målen för bostadspolitiken. räntelån. Förslaget innebär en alltför häftig övervältring av ytterligare kostnader på boendet. På sikt ökar boendekostnaderna så mycket att det blir fråga om orimliga nivåer. Detta gör att skuldfällor gillras som framför allt många villaägare inte kan ta sig ur. Den kraftiga skulduppräkningen av räntelånen gör att det blir praktiskt taget omöjligt att bygga och bosätta sig på landsbygden och i små orter där värdestegringen av fastigheter är mycket liten. Svårigheten att ta upp topplån med huset som säkerhet gör också att boende i egen ägd villa stoppas. Det kommer att innebära att småhusbranschen mycket snabbt dukar under, med svåra följder för sysselsättningen. Sveriges trähusfabrikanters riksförbund talar i en skrivelse till bostadsutskottet om en nedgång mycket snabbt på 30 %. Det innebär att 15 000-- 20 000 arbetstillfällen skulle gå förlorade. Eftersom huvuddelen av småhusfabrikerna finns i regionalpolitiskt utsatta områden, inte minst runt det småländska höglandet, får detta mycket allvarliga följder ur regionalpolitisk synpunkt för sysselsättningen, samtidigt som en attraktiv boendemiljö framför allt för unga barnfamiljer, ett marknära boende i egen ägd villa, i fortsättningen inte blir tillgänglig för alla. Men framför allt innebär inte förslagen någon lösning på de problem som finns på bostadsmarknaden för de boende. I och med att villaboendet sätts i strykklass konserverar det nya bostadsfinansieringssystemet orättvisorna i fråga om de olika besittningsformerna och begränsar valfriheten i boendet, framför allt för alla som har låga och normala inkomster. Privatägandet missgynnas också genom den snabba uppskrivningen av nettoräntan. Det blir omöjligt att äga flerfamiljshus privat -- särskilt i glesbygden, där en dålig direktavkastning inte kan uppvägas av en värdestegring av fastigheten. I glesbygden och i regionalpolitiskt besvärliga områden blir det i stället de kommunala fastighetsbolagen som ensamma tvingas gå in och ta på sig ett tungt ägaransvar, med en betydande risk för stora förluster. Det gör att klyftorna ytterligare ökar mellan rika och fattiga kommuner. Förslagen motverkar strävandena att driva en politik som håller inflationen nere, eftersom statens utgifter genom realräntebidraget kommer att öka när inflationen snabbt går ner. Realräntebidraget och kreditgarantin gör att systemet också på sikt kommer att bli mycket dyrt för staten. Problemet med de besvärande stora bostadssubventionerna kommer därmed inte att vara löst. Det frestar regering och riksdag att gå in och ändra i de många parametrar som styr systemet. Nettoräntans storlek och uppskrivningstakt, ingångsräntenivån samt kreditgarantins och regressfordringarnas hantering gör systemet mycket instabilt för framtiden. Risken är stor att det kommer att gå på samma sätt för detta system som det gjorde för paritetslånen, som i princip är samma system som det som nu föreslås bli infört. Då tvingas staten att lösa in de här räntelånen på precis samma sätt som man fick göra när det gällde paritetslånen, och det kommer att bli väldigt dyrt för staten. Den taktik som regeringen nu tycks vara inne på är att försöka baka ihop låga kostnader för de boende just nu över valet 1991. Men sedan kommer en fruktansvärd ekonomisk smäll litet längre fram i tiden. Herr talman! Den situation som svensk bostadspolitik nu befinner sig i är den unikt svåraste som vi någonsin har upplevt. Samtidigt som vi har en utbredd bostadsbrist duggar rapporterna tätt om att det blir allt fler lägenheter som står tomma, därför att folk inte har råd att bo. De lägenheter som därigenom står tomma är just de nybyggda, de som har den bästa boendestandarden. Om ingenting görs kommer vi mycket snabbt att bygga in oss i en kostnadsskruv som det blir omöjligt att hantera. Till den bördan skall läggas övergången till det nya finansieringssystem som vi nu diskuterar och som innebär att man vältrar över ytterligare en kostnad i storleksordningen 8--15 miljarder på de boende själva. Regeringen håller nu med sin politik på att laga till ett totalstopp i bostadsbyggandet nästa år. Därmed fullföljs den ryckighet som har utmärkt bostadspolitiken sedan 1982. Det här rycket lär bli det största hittills under den här tiden. Det höga kostnadsläget i boendet har flera orsaker. Det extremt höga ränteläget är en orsak. Med låga och normala räntor skulle problemet med bostadsfinansieringen inte finnas och något nytt förslag inte behöva diskuteras. Andra orsaker är den allmänt höga inflationen, de höga byggkostnaderna och, framför allt, de ökade kostnader som har lagts på de boende för att betala skatteomläggningen. De höga boendekostnaderna medför i sin tur att statens och kommunernas kostnader för bostadsstödet dramatiskt ökar. De statliga insatserna har visserligen lett oss fram till världens bostadstätaste land och en hög standard på våra bostäder. Jag tvekar inte att erkänna att socialdemokraterna har stor del i det arbetet. Men den socialdemokratiska ivern att lägga in detaljregler i ett vidlyftigt subventionssystem har lett oss fel. Baksidan har blivit den situation som vi nu befinner oss i, där inte folkhushållet längre förmår bära kostnaderna för ett bostadsstöd som får allt mindre fördelningspolitisk träffsäkerhet. Alltså måste vi hitta en bättre prioritering av bostadsstödet, samtidigt som stödet måste minskas. Det förutsätter att fler -- inte färre -- av de boende förmår bära en större andel av kostnaderna för det egna boendet. Det kommer de inte att kunna göra efter skattereformens höjning av boendekostnaderna. I den meningen har folkpartiet och socialdemokraterna genom skatteuppgörelsen skapat den allra sämsta tänkbara förutsättningen för en sådan möjlig lösning.

Den skatteöverenskommelse som socialdemokraterna och folkpartiet har ställt upp på har för länge sedan suddat ut dessa mål. Skatteöverenskommelsen gör det inte bara omöjligt att öka kostnaderna i boendet ytterligare. Den gör det också mycket svårt att hitta en bättre prioritering av det bostadspolitiska stödet, för att kunna minska det, utan att det drabbar de svaga på bostadsmarknaden. Det förslag som vi nu diskuterar är ingen lösning. Folkpartiet har inte ställt sig bakom förslaget. Det hedrar dem. Men man har medverkat till att skapa de sämsta tänkbara förutsättningar för förslagets genomförande. Från centerns sida fanns det ett intresse för en lösning med räntelån när frågan diskuterades förra gången, i mitten på 80-talet. Men vår sociala syn och värnet om de svaga har lett oss fram till att skattereformens finansiering, med så kraftigt ökade boendekostnader som följd, har omöjliggjort en sådan lösning. Hela kostnadsutrymmet i boendet är för de flesta lågoch normalinkomsttagare täckt till bredden med skattereformens finansiering. Där finns inte längre plats för några lån till räntor. Centerns väg är mindre kostnadsbelastning på boendet och mindre bidrag, inte tvärtom. Det ger bättre förutsättningar för att kunna minska bostadssubventionerna och prioritera stödet till dem som bäst behöver det. Därmed kan de sociala målen i bostadspolitiken upprätthållas. Herr talman! Det förslag till bostadsfinansiering som vi nu behandlar har flera beröringspunkter med skattereformen. Ett är förslaget till investeringsbidrag, som skall ersätta en del av den fördubblade byggmomsen. Det är ett typexempel på den inslagna vägen med ökade skatter och bidrag, som socialdemokraterna och folkpartiet valde, dvs. först tas en skatt ut på bostadsbyggandet vilken sedan till viss del återbetalas till samma byggare i form av ett investeringsbidrag. Under vägen har hela det bostadsbyråkratiska regelverket kopplats på, som snärjer in den enskilde människan och gör henne mer och mer omyndig. Jag skall inte ta upp tid med att beskriva de här byråkratiska processerna. De är väl kända för de av kammarens ledamöter som skall debattera den här frågan och för många andra. Nu har folkpartiet i sin partimotion yrkat avslag bl.a. på att markvillkoret och lagen om kommunal bostadsanvisningsrätt skall kopplas in som villkor för investeringsbidrag. Det hedrar dem. Men jag måste fråga hur man kan göra upp med socialdemokraterna om införande av ett investeringsbidrag, utan att försäkra sig om att inte krångleriet ökas ytterligare. Jag måste också fråga socialdemokraterna varför man inte, när man inför ett nytt system, tar den chans som verkligen finns att sopa undan en rad av de onödiga, krångliga byråkratiska regler som vi har i vårt finansieringssystem. Varför tar man inte den unika chansen vid det här tillfället? En annan beröringspunkt med skattereformen är den höga belastningen för skatteomläggningens finansiering, som jag tidigare har berört. För att se hur de kostnaderna skulle kunna tas ut och subventionerna minskas kom Birgerssons boendekostnadsutredning till stånd, vilken det nuvarande regeringsförslaget till stora delar bygger på. Det var som att slänga in jästen efter degen i ugnen. På det sättet har bostadssektorn misshandlats hela tiden av skattereformens två konstruktörer, folkpartiet och socialdemokraterna. Det resulterade i att bostadssektorn lämnades utanför uppgörelsen, förmodligen för att parterna fick kalla fötter över reformens konsekvenser för de boende, konsekvenser som de inte vågade stå för. Det är oansvarigt av båda parter och gör att många svaga grupper kommer att drabbas när en ny bostadsfinansiering skall utformas efter det att skattereformen är genomförd. Det faktum att bostadssektorn misshandlats i skatteutredningen och lämnats åt sidan i skatteuppgörelsen innebär att minoritetsregeringen har haft besvär med att förankra sitt förslag i riksdagen och bilda en majoritet för det. Den proposition som vi nu behandlar bygger därför på en uppgörelse mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet. Till den har sedermera under utskottsbehandlingen miljöpartiet anslutit sig. Men vet egentligen vänsterpartiet och miljöpartiet vad de har gått med på? Dessa två partier säger sig ställa upp bakom de små och svaga i samhället. Det förslag som nu föreligger kommer att slå särskilt hårt just mot dessa grupper. Hur kan ni acceptera att det med det nya förslaget blir omöjligt för barnfamiljer som inte har starka kapitalintressenter att luta sig mot att få bo i en egen villa? Räntelånet innebär att det inte finns något utrymme för topplån med huset som säkerhet. Topplån med den egna villan som säkerhet är en nödvändighet för att människor med låga och normala inkomster skall kunna klara av att finansiera ett villabygge eller ett villaköp i dag. I fortsättningen blir det endast möjligt för dem som har eget kapital, för dem som har rika föräldrar eller andra som kan skriva på borgen att bygga villor. Men för normalinkomsttagare och människor med lägre inkomster kommer detta att vara helt omöjligt. Är det verkligen era partiers linjer att främja dessa kapitalstarka grupper och lämna alla barnfamiljer med låga och normala inkomster åt sidan? Är det verkligen så? Är det inte det, ja, då kan ni inte med hedern i behåll ställa er bakom utskottsmajoritetens förslag. Förhållandet med uppgörelse i förväg mellan regeringen och något annat parti ger också besvärande låsningar vid behandlingen här i riksdagen. Det ger dåliga förutsättningar för en bra riksdagsbehandling, där regeringsförslagen kan förändras till det bättre. Särskilt i bostadsutskottet har sådana förändringar tidigare varit möjliga. Trots detta finns förändringar föreslagna på väsentliga punkter. Det gäller kreditgarantins utformning, det kommunala förlustansvaret, fastighetsskattens och realisationsvinstbeskattningens utformning i räntelånesystemet och beslutsordningen i låneärenden. Detta är försök till att mildra de negativa effekterna av förslaget. Dessa förslag bygger på andrahandsyrkanden från centerpartiet och motionsyrkanden från vänsterpartiet och enskilda socialdemokrater. Jag ser dessa markeringar som ytterst väsentliga. Som jag ser det kan tillkännagivandet om ett bättre förslag till kreditgaranti fälla hela det nuvarande finansieringsförslaget. Bostadsutskottet har enhälligt underkänt förslaget till kreditgaranti. Utskottet ställer som centralt krav på ett nytt bostadsfinansieringssystem att lånevillkoren skall vara lika i hela landet och att villkoren i kreditgarantisystemet ger förutsättningar för byggande även i mindre orter och på landsbygden. Utskottet skriver enigt inte endast om kreditgarantin till långivarna. Utskottet skriver också lika skärpt och entydigt beträffande garantiåtagandena från statens sida gentemot låntagarna. Det avser statens regressanspråk vid eventuella kreditförluster. Där säger utskottet att statliga regressfordringar i normalfallet bör kunna efterges. Det gäller alla sådana fordringar som beror på att värdeutvecklingen inom en region eller på en viss ort har varit så svag att räntelånen saknar täckning. Detta bör uppfattas som ett åtagande från statens sida med framför allt en regionalpolitisk innebörd, säger utskottet vidare. Dessa två kreditåtaganden gentemot långivaren och låntagaren kan inte uppfyllas, enligt min uppfattning, med mindre än att staten är beredd att påta sig ett ansvar för alla förluster som uppkommer vid en försäljning av hus på grund av att värdestegringen varit mindre än skuldökningen i det föreslagna räntelånesystemet. Med hänvisning till att värdestegringen realt sett legat under konsumentprisindex för de hus som försålts under 80-talet i områden som täcker ungefär halva landets yta och 50 % av fallen kommer en sådan lösning att bli mycket dyr för staten, dyrare än dagens system. Jag vill nu speciellt fråga vänsterpartiets och miljöpartiets representanter i debatten om de delar min uppfattning härvidlag och är beredda att agera för att röja förslaget ur vägen i en framtid, om inte dessa garantier från regeringen kan uppfyllas så som utskottet förutsätter med sin skrivning. Herr talman! Utskottet gör också ett tillkännagivande om att reformen skall träda i kraft redan den 1 januari 1992, dvs. ett halvår tidigare än vad som föreslås i propositionen. Det är miljöpartiet som står för den majoriteten tillsammans med utskottets socialdemokrater. Där måste jag harangera vänsterpartiets moraliska resning som bestämt avvisade det förslag som framställdes direkt vid sittande bord vid justeringstillfället i utskottet. Det är ju ett mycket lättvindigt sätt att behandla en övergång till ett helt nytt finansieringssystem som detta. Det tarvar mycket av förberedelser om det skall lyckas. Misslyckas det blir det alltid de enskilda människorna som blir lidande. Det är en mycket våghalsig hantering av en viktig fråga, som miljöpartiet nu medverkar till. Från socialdemokratiskt håll är det naturligtvis ett sätt att försvåra för en annan riksdagsmajoritet att efter valet stoppa reformen och ersätta den med ett nytt förslag. Förslaget kom ju först sedan det stod klart för socialdemokraterna att de hade en enhällig trepartireservation emot sig, där dels yrkas avslag på det nu framlagda förslaget, dels också tecknas principerna för hur ett annat och bättre system skall se ut. Är ni verkligen i miljöpartiet beredda att stå för konsekvenserna av att hasta i väg med ett genomförande på detta vårdslösa sätt? Det blir ju dessutom utomordentligt svårt för regeringen att på den korta tiden åstadkomma de förbättringar som utskottet enhälligt har krävt. Innebär miljöpartiets ställningstagande i denna del att miljöpartiet är berett att acceptera ett genomförande, även om inget bättre förslag till kreditgaranti finns vid ikraftträdandet? Är miljöpartiet då berett att äventyra egnahemsboendet i halva Sverige? Jag tror att det är utomordentligt viktigt att få besked på dessa punkter, som kommer att ha så avgörande betydelse för de många människornas enskilda familjeekonomi för framtiden. Herr talman! I reservation 1, som samtliga tre icke socialistiska partier står bakom, yrkas avslag på förslaget till ny bostadsfinansiering i sin helhet. Det sammanfaller med yrkandena i partimotioner från samma partier, inkl. centern. I samma reservation tecknas också principerna för hur vi vill se en ny bostadsfinansiering utformad. Förslaget bygger på fyra punkter: För det första en princip med enhetslån, en bassubvention som är lika för alla. För det andra att det nuvarande räntebidraget successivt trappas upp, precis som i dag. För det tredje en omfördelning över tiden på annat sätt än vad regeringen föreslår. För det fjärde en stimulerans av sparandet. I en rad övriga reservationer, där centerledamöter finns med, följs med vissa förutsättningar en rad andrahandsyrkanden och tredjehandsyrkanden från centerns kommittémotion upp. Det innebär t.ex. att vi avvisar införandet av investeringsbidraget och vill i stället inte höja byggmomsen. Vi avvisar överföringen av hela den lånebyråkrati som nu finns till det nya systemet som villkor för investeringsbidraget. Vi förordar en lägre uppskrivning av nettoräntesatsen för att mildra skuldökningen på räntelånen. Vi vill ha en rättvisare fördelning av förlustansvaret mellan staten och kommunerna. Kommunerna skall inte behöva stå för större förlustansvar än staten. Vi avvisar förslaget att bryta statens löfte till de husägare som är inne i dagens låne och räntebidragssystem. De bör få vara kvar i det gamla systemet om de önskar det. Vi avvisar majoritetens förslag att övervältra underhållskostnader i hyresfastigheter på kommande generationer hyresgäster genom att bostadsföretagens underhållsfonder i praktiken avskaffas. Vi förordar i stället att skattefri avsättning till reparationsfonder skall få göras och att även hyresgäster i privatägda fastigheter via tapetreformen skall få inflytande över sin egen boendemiljö. Herr talman! Jag ber att i första hand få yrka bifall till reservation nr 1 och samtliga villkorade reservationer i anslutning till reservation 1. I övrigt ber jag att få yrka bifall till reservationerna 6, 7, 11,

Herr talman! Moderata samlingspartiet avvisar regeringens förslag om ny en bostadsfinansiering. Den socialistiska utskottsmajoriteten har i föreliggande betänkande godtagit regeringens förslag med vissa korrigeringar. Dessa förändringar innebär dock ingen förändring av vår bedömning. Förslaget är i sak oacceptabelt och orättfärdigt. Utskottsmajoritetens förslag är ett direkt hot mot hundratusentals småhusägare och bostadsrättshavare. På nyårsafton 1992 försvinner nämligen nuvarande räntebidrag i ett slag. Ju nyare hus, desto större blir smällen. För några dagar sedan talade jag med en man som just hade förverkligat sitt livs dröm. Han hade byggt ett eget hus. Han sade: Mitt hus ligger på landsbygden. Det är ett vanligt ordinärt hus men kostade ändå 1,3 miljoner. Statliga räntebidrag var självfallet en förutsättning för att jag skulle kunna bygga. När jag skrev på lånehandlingarna för mitt statliga lån kände jag det som när man skriver på vilket avtal som helst. Det som är skrivet det gäller. Men nu vet jag inte hur det skall gå. Den här mannen och många andra bostadsägare har all anledning att känna oro. Det är en händelse som ser ut som en tanke att det nu är de socialistiska partierna som samverkar för att rikta ännu ett hårt slag mot dem som äger sin bostad. Detta sker trots att önskan om en egen ägd bostad är djupt rotad i det svenska samhället och trots att opinionsundersökningarna entydigt visar att en överväldigande majoritet av medborgarna även i vårt land önskar bo i eget hem. Den enskildes räntekostnader för dessa nya lån blir så hög att hon eller han erbjuds att låna till räntan. Den nominella skulden ökar under omkring 20 år trots årliga amorteringar. Skulden kan vara fördubblad när det är dags att börja minska den. Den nyblivne småhusägaren, som jag nyss berättade om, kommer att få se sin skuld öka från över 1 miljon i dag till kanske 2,5 miljoner år 2010. Jag har full förståelse för om han känner förtvivlan att ställas inför detta perspektiv. Bostadsministern förklarar i propositionen regeringens svek mot alla dem som kommer att mista nuvarande räntebidrag med att klart och cyniskt hävda att ''räntebidrag är ett ensidigt åtagande från statens sida''. Ett sådant synsätt kan inte godtas. Det är etiskt oförsvarligt att först införa ett system för långsiktig bostadsfinansiering, som människor inrättar sig efter, för att därefter på detta sätt över en natt ändra spelreglerna när ingen återvändo finns. Herr talman! Finansieringssystemet kan leda till att fastigheter sjunker i värde och måste säljas till lägre pris än den skuld ägaren har. Regeringen har försökt möta detta genom att föreslå att det skall lämnas statliga kreditgarantier för räntelånen. Dessa garantier ges till kreditinstituten som säkerhet om kreditinstitutens fordran på låntagaren inte täcks av värdet på fastigheten. Om staten tvingas infria sitt garantiåtagande gentemot kreditinstitutet får staten å andra sidan regressvis en fordran mot låntagaren. Dessa anspråk skall prövas av en kreditgarantinämnd, dvs. ännu ett nytt statligt organ. Några garantier som befriar ägaren från betalningsansvar finns inte. Det lär knappast bli tal om befrielse när fastigheter sjunker i värde på grund av faktorer som påverkar fastighetspriserna i hela landet. Så kan ju exempelvis vara fallet när fastighetsskatter och energipriser höjs. Den enskilde fastighetsägaren måste självfallet alltid utgå ifrån att han kommer att bli personligen ansvarig för skulder som belastar fastigheten. Just därför kommer få människor att våga skaffa ett eget hem med den 20-åriga skulduppräkningen. Tiotusentals familjer sparar i dag regelbundet för att kunna förverkliga önskemålet om en egen bostad. Många av dessa kommer att tvingas ge upp sina planer om regeringens förslag genomförs. Förslaget kommer att fungera som en stoppkloss för byggande av egnahem. Man vågar helt enkelt inte satsa på ett nytt eget hem under de nya villkoren. Osäkerheten blir för stor. Det mesta talar för att byggandet av egnahem helt kommer att upphöra på landsbygden, trots att det här inte finns något alternativ till småhus. Resultatet kommer att bli en avfolkning av landsbygden. De som kommer att lämna landsbygden och flytta in till större tätorter och städer blir då i första hand bostadssökande yngre människor. Det betyder en utarmning av landsbygden. Utskottsmajoriteten har trots allt insett att det föreslagna systemet med kreditgarantier innebär vissa problem. På s. 31 anför man nämligen: ''Regeringsförslaget innebär att pantsäkerheten för räntelånen i förmånshänseende förutsätts ligga i omedelbar anslutning till säkerheten för investeringslånet. Detta innebär i sin tur att något utrymme för ett s.k. topplån med förmånsrättsläge mellan säkerheten för investeringslånet och säkerheten för räntelånet inte finns.'' Man erkänner så att detta för egnahemsägare kan innebära att exempelvis en rebelåning för en ombyggnad blir omöjlig att finansiera för den som inte har eget kapital. Det blir också, som Agne Hansson sade, omöjligt att finansiera ett köp med topplån. Detta är en så allvarlig brist i förslaget att utskottsmajoriteten borde ha avvisat propositionen i stället för att föreslå att regeringen skall återkomma i denna fråga. Eftersom bostadsministern hittills inte har lyckats lösa heller denna fråga talar allt för att han även fortsättningsvis kommer att misslyckas. Herr talman! Det föreslagna bostadsfinansieringssystemet kommer övergångsvis att minska statens kostnader. Den nya statliga kreditgarantin och det nya realräntebidraget som föreslås kan emellertid leda till väsentligt högre kostnader än som förutses. Dessutom kommer det nya lånesystemet i förening med den beslutade finansieringen av skatteomläggningen att pressa upp hyrorna. Det i sin tur kommer att leda till krav på höjda bostadsbidrag. Även på detta område kan alltså statens kostnader komma att öka högst väsentligt. Rundgången, dvs. att höga skatter leder till höga bidrag, kommer att fortsätta. Denna utveckling kommer att förstärkas på grund av propositionens förslag om räntestöd för lägenhetsunderhåll i hyreshus. Det nuvarande statliga räntestödet för förbättring av bostadshus utvidgas till att omfatta även lägenhetsunderhåll med en varaktighet på 20 år. Beträffande nya hus, dvs. hus med bostadslån eller motsvarande utbetalade efter utgången av detta år, skall även underhåll med kortare varaktighet kunna lämnas, som det står i propositionen, ''så att hyran i dessa hus inte behöver belastas med avsättningar för underhåll''. För närvarande avsätts inom allmännyttan ofta 40 kr. per kvadratmeter och år till det långsiktiga underhållet och 20 kr. för det kortsiktiga underhållet. På kort sikt kommer propositionens förslag att medföra att hyrorna kan sänkas. Men i praktiken kommer det att innebära att bostadsföretagens fonder för lägenhetsunderhåll avskaffas. I stället för att kunna få ränteavkastning på fonderade medel skall företagen alltså i fortsättningen låna pengar till underhållet. På längre sikt kommer detta system att leda till kraftiga hyreshöjningar då reparationslånen skall återbetalas. Framtida hyresgäster får betala den förslitning dagens hyresgäster svarar för. De framtida hyreshöjningarna kommer i sin tur att generera krav på ökade bostadsbidrag. Även förslaget om lån till underhåll kommer således att ha en skadlig inverkan på bostadsmarknaden. Denna fråga kommenterades under den offentliga utskottsutfrågningen av HSBs verkställande direktör, Rolf Trodin, på följande sätt: ''Detta är en överraskande signal till bostadsmarknaden, åtminstone den del som jag representerar. I fortsättningen skall man alltså inte i förväg spara till nödvändigt underhåll. När den första hyresgästen i ett nybyggt hus har förbrukat kylskåpet, frysen, spisen eller tvättmaskinen skall värden ta upp nya lån för att ersätta utrustningen. Detta nya lån skall kommande hyresgäst förränta och amortera. Enligt HSBs uppfattning bör staten i stället stimulera till att underhållsfonder byggs upp.'' Denna signal är inte bara överraskande, som Rolf Trodin uttryckte det. Den är direkt stollig. Jag vill passa på att ställa en fråga till socialdemokraternas talesman Oskar Lindkvist. Instämmer Oskar Lindkvist i Rolf Trodins uppfattning att underhållsfonder är ett bättre system än lån och bidrag när det gäller underhåll? Vid bostadsutskottets offentliga utfrågning om det nya bostadsfinansieringssystemet medgav bostadsdepartementets företrädare att detta reala lånesystem inte kan fungera tillsammans med det nominella system för beskattning av realisationsvinst som ingår i skatteöverenskommelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Finansdepartementets tjänstemän deklarerade att det inom det departementet inte fanns några planer på att ändra reavinstreglerna. Lånesystemet blir då ännu mer befängt. Detta illustrerade vi moderater i vår partimotion med följande exempel. Antag att en person bygger ett eget hem för 1 milj.kr., och att det för enkelhets skull också är belånat till samma belopp. Efter ett antal år är skulden uppe i 1,4 milj.kr. Ägaren blir arbetslös, men får ett nytt jobb på en annan ort. Han har tur och lyckas sälja huset för 1,5 milj.kr. Enligt de nya reavinstreglerna har han då gjort en vinst på 500 000 kr. Denna vinst skall beskattas. 135 000 kr. De 1,5 milj.kr. som ägaren fick för huset räcker inte till att betala lånet och skatten. Det fattas helt enkelt 35 000 kr. Än värre blir det naturligtvis om ägaren inte lyckas få ut mer för sitt hus än vad lånen uppgår till. Den situationen är dessutom ett troligare scenario, åtminstone i mindre orter och på landsbygden. För tydlighets skull skall också sägas att situationen blir densamma för dem som bor med bostadsrätt. Man kan med fog fråga sig vad det finns för anledning för människor att spara och göra stora uppoffringar för att skaffa sig en egen ägd bostad när det leder till otrygghet, ökad skuldsättning och ovanpå detta en rent konfiskatorisk flyttskatt. Varför bry sig om att äga, när man ändå bara blir en betalningsskyldig portvakt? Till skillnad från bostadsministern har den socialistiska utskottsmajoriteten insett att det föreslagna bostadsfinansieringssystemet inte kan kombineras med systemet med flyttskatt. Man har t.o.m. illustrerat detta med att hänvisa till det exempel från vår motion som jag nyss redovisade. Man nöjer sig dock med att uttala att denna reavinsteffekt måste undanröjas. Den naturliga slutsatsen borde enligt vår uppfattning ha varit att utskottsmajoriteten hade uttalat att flyttskatten omedelbart skall avskaffas. Jag vill ändå fråga Oskar Lindkvist: Hur vill då Oskar Lindkvist lösa problemet med reavinsteffekten? Herr talman! I en gemensam reservation yrkar centerpartiet, folkpartiet och vi moderater avslag på förslagen i propositionen. Det betyder emellertid inte att vi vill behålla nuvarande system, långt därifrån. Utgångspunkten för oss moderater är att bostadsbelåningen måste vara enkel och lättfattlig. Den bör utformas så, att räntebidragsberättigat bostadslån utgår som enhetslån. Lånet skall vara neutralt, dvs. utgå lika för alla byggherrar och upplåtelseformer. Nuvarande favorisering av bl.a. kommunala bostadsföretag skall upphöra. Om bostaden är större eller kostar mer än vad som täcks av enhetslånet, får denna kostnad täckas med tilläggslån till marknadsränta. Ett sådant låneregelsystem skulle innebära att i stort sett alla typer av offentlig ekonomisk kontroll samt dagens lånekineseri försvinner. Endast en ren kreditriskprövning behövde återstå. Nytänkande och produktutveckling skulle stimuleras, vilket gynnar såväl de byggande som konsumenterna. Nuvarande subventioner bör avvecklas stegvis och i kombination med sänkta skatter. Räntebidragen bör -- som vi krävt i motioner -- avskaffas för alla hyres och bostadsrättshus byggda före 1975. Dessa har haft subventioner i över 15 år, och kvarvarande bidrag är ganska små. Ett avskaffande får begränsad betydelse för hushållen och kompenseras av moderata förslag inom skatteområdet. Det finns vidare skäl för en begränsad ökning av upptrappningen av den garanterade räntan för hyres och bostadsrättshus byggda efter 1975. En sådan förändring skulle leda till att subventionerna avvecklas snabbare än i dag. Som jag tidigare framhållit avvisar vi regeringens förslag om ett nytt låne och bidragssystem för reparationer och underhåll av hyreshus. Vad som krävs är ett system med fasta spelregler, som kan fungera under lång tid och som gör det möjligt att finansiera såväl det kortsiktiga som det långsiktiga fastighetsunderhållet ur hyresinkomsterna från fastigheten. Ett sådant system förutsätter för det första en hyressättning som ger utrymme även för de långsiktiga underhållskostnaderna och för det andra en möjlighet för fastighetsägaren att fondera de medel som flyter in. Vi vill därför införa ett system med skattefria avsättningar till reparationsfonder. Dessa fonder skall vara knutna till viss fastighet, och de fonderade medlen skall endast kunna lyftas för renovering och modernisering av fastigheten. En konsekvens av vårt förslag är att hyreshöjningar kan hållas tillbaka i renoverade fastigheter. Ett system med sådana fastighetsanknutna reparationsfonder leder vidare till en kraftig begränsning av nuvarande detaljreglering och lånebyråkrati. För att underlätta för unga människor att skaffa en egen bostad bör ett särskilt premierat bosparande införas. Och sist, men inte minst: den orättfärdiga och konfiskatoriska flyttskatten måste avskaffas. Herr talman! Slutligen vill jag något beröra den socialistiska majoritetens förslag vad gäller ikraftträdandet av majoritetens förslag. Detta är ett minst sagt häpnadsväckande förslag. Vid justeringen av betänkandet föreslog socialdemokraterna utan någon som helst beredning en tidigareläggning av ikraftträdandet till den 1 januari 1992. Man hävdade också att man ''talat'' med boverkets generaldirektör, Gösta Blu cher, och att denne hävdat att det nog skulle gå bra med en tidigareläggning. På så lösa boliner fattar socialdemokraterna sina beslut, i det här fallet med stöd från miljöpartiet. Herr talman! Det är därför inte så märkligt att svensk bostadsmarknad ser ut som den gör. Hundratusentals människor, framför allt ungdomar, kan inte få tag på en egen bostad, trots att vi i Sverige har 4 miljoner bostäder på 3,7 miljoner hushåll. Det byggs omkring 10 000 småhus i grupp med bostadsrätt och hyresrätt, men endast några hundra med äganderätt, trots att alla vet att medborgarna helst vill bo med äganderätt. Fastighetsskatten är så hög att hundratusentals människor måste begära bostadsbidrag för att klara hyran. Medborgarna i vårt land behöver en ny bostadspolitik. Centern, folkpartiet och vi moderater har i detta betänkande redovisat grunderna för en sådan politik. Med hänvisning härtill yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Folkpartiet motsätter sig regeringens förslag till räntelån. Det är en alltför stor risk för att de samlade lånen under ogynnsamma ekonomiska omständigheter kan komma att överstiga fastigheternas värde. Detta skulle drabba den enskilde hårt och sannolikt också medföra att hela systemet havererade. Ett bostadsfinansieringssystem måste vara stabilt och kunna fungera över en längre tidsperiod under skiftande ekonomiska förhållanden. Regeringens förslag uppfyller inte dessa krav. Vi i folkpartiet anser att det krävs en övergång till marknadsekonomi även på bostadsmarknaden. Vi vill därför minska olika regleringar på bostadsmarknaden. Vi vill ta bort en rad onödiga regler, såsom markvillkor, konkurrensvillkor, kostnadskontroll osv. Den omfattande lånebyråkratin bör skäras ned bl.a. genom att länsbostadsnämnderna avskaffas. Vi förespråkar i stället ett nytt bostadsfinansieringssystem som successivt kraftigt minskar räntebidragen. Detta innebär naturligtvis kostnadsökningar för den enskilde. Men när bostadssubventionerna minskar skapas också förutsättningar för besparingar som kan utnyttjas för skattesänkningar. Herr talman! Den svenska bostadsmarknaden har slagits sönder av subventioner och regleringar. Detta har medfört att förhållandena på vår bostadsmarknad mer liknar en planekonomi än en marknadsekonomi. Detaljreglering och planhushållning leder alltid till samma konsekvenser. Vi får en ineffektiv produktion som är dåligt anpassad till konsumenternas önskemål. Det blir långa köer där många fula metoder används för att ta sig fram i kön. Det uppstår en svart marknad, vilket leder till mer orättvisor och framför allt slöseri med resurser. Bostadssubventionerna uppgår årligen till tiotals miljarder kronor. Räntebidragen beräknas budgetåret 1990/91 kosta ca 22,5 miljarder kronor och beräknas nästa budgetår öka med minst 4 miljarder kronor. De stora subventionerna medverkar till det höga skattetrycket. Subventionerna går dessutom i huvudsak till dem som redan har det bra ställt. Det är bara bostadsbidragen -- en mindre del av de totala bidragen -- som går till de sämst ställda. Subventionerna bidrar också till att byggkostnaderna drivs upp. Genom räntebidragen betalar staten större delen av räntan. Det torde vara uppenbart att byggkostnaderna skulle vara lägre om det inte fanns så stora subventioner. En lägre inflationstakt förutsätter sannolikt också en ändring av bostadsfinansieringen. I det nuvarande systemet finns det inga motståndare till inflationen. För ägare av bostadsrätter, småhus och andra fastigheter har inflationen hittills ofta varit mer än välkommen. Fastigheternas värde har sett över en längre tidsperiod ökat i takt med inflationen, medan lånen har urholkats i takt med inflationen. Generösa avdragsregler har eliminerat en stor del av effekterna av inflationen. Subventionerna är därför tvivelaktiga ur en mer principiell synvinkel. Alla får vara med och bidra genom skatterna, oavsett om de själva bor bra eller dåligt. Från liberal utgångspunkt är det självklart att den enskilde, inte staten, själv skall bestämma sitt konsumtionsval när det gäller bostad. Dagens bostadssubventioner går i stor utsträckning till expansiva regioner, där det byggs mycket, och därmed förstärks de expansiva tendenserna. Subventionerna är dessutom, som tidigare nämnts, nära kopplade till omfattande regleringar. För att få del av subventionerna måste, som också nämnts, en rad villkor uppfyllas såsom markvillkor, konkurrensvillkor och kostnadskontroll. I det nya räntelånesystem som vi i dag debatterar fortsätter tyvärr denna koppling mellan bostadsfinansiering och regleringar. I regeringens utredningsarbete beträffande det här förslaget har man under de senaste åren kunnat skönja en ökad medvetenhet om avigsidorna av regleringar och subventioner. Även i den nu aktuella propositionen och i betänkandet redovisas en ökad medvetenhet om främst subventionernas avigsidor men i viss mån även om att den nuvarande hyressättningen motverkar den nödvändiga rörligheten på bostadsmarknaden. Herr talman! De förslag som redovisas i propositionen för att minska bostadssubventionerna är dock olämpligt utformade, och inga förslag redovisas för att minska regleringarna. Som jag har nämnt leder ofta regleringar och subventioner till bieffekter som skapar krav på nya regleringar och subventioner. Det hävdas ofta att bostaden är en social rättighet och att det därför krävs politiska ingrepp på bostadsmarknaden. Det bör naturligtvis vara en social rättighet att få ha en bra bostad. Den rättigheten tryggar vi bäst genom att föra en ekonomisk politik som leder till välstånd och genom stöd till särskilda grupper, t.ex. i form av barnbidrag och bostadsbidrag. Däremot finns det inget skäl att tro att planhushållning på just bostadsmarknaden skulle vara överlägsen marknadsekonomin. Tvärtom har vi all anledning att tro att marknadsekonomi är bäst för en bra bostadspolitik. Därför tycker jag att en övergång till marknadsekonomi på bostadsmarknaden -- en svensk perestrojka inom bostadssektorn -- är mycket önskvärd. Men den kan av hänsyn till enskilda människor inte ske över en natt, och den kommer inte att kunna ske utan övergångsproblem. De föreslagna villkoren för räntelånen kan under ogynnsamma förhållanden, vilket jag nämnde i min inledning, leda till en omfattande skulduppskrivning under lång tid samtidigt som fastighetspriserna inte stiger i samma takt. Vi skapar härigenom skuldfällor. Detta drabbar den enskilde hårt och medför att systemet blir instabilt. Ett bostadsfinansieringssystem måste nämligen vara stabilt och kunna fungera i skiftande ekonomiska lägen. I propositionen och i betänkandet hävdas att det föreslagna systemet uppfyller dessa krav. Många remissinstanser har dock kritiserat systemet just därför att det inte är tillräckligt robust. Även med de förändringar och förtydliganden som föreslås i betänkandet kvarstår denna kritik i huvudsak. Riksbanken har vid flera tillfällen hävdat att systemet är förenat med i stort sett samma nackdelar som de som har orsakat sammanbrott i tidigare finansieringssystem. De statsfinansiella effekterna av räntelån och realräntebidrag belyses också mycket knapphändigt i propositionen. Det är inte acceptabelt att regeringen lägger fram förslag som innebär förändringar på tiotals miljarder kronor utan att de långsiktiga effekterna redovisas. I propositionen redovisas de statsfinansiella effekterna med endast två räkneexempel som sträcker sig fram till 1996. Men det står ingenting om effekterna år 2000 och därefter. På längre sikt torde vinsterna i statsbudgeten minska. En annan effekt av systemet är att ett minskat byggande också ger mindre vinst i statsbudgeten. Alla regleringar som jag har nämnt, markvillkor, konkurrensvillkor och kostnadsprövning, finns kvar i det nya räntelånesystemet. Dessutom föreslås villkor för att investeringsbidraget skall utgå. Man kopplar på ytterligare regleringar. I folkpartiet har vi gått emot detta i reservation 9, som faktiskt också centern är med på. Vi motsätter oss alltså ytterligare regleringar. Folkpartiet har i motioner under många år föreslagit att ett nytt bostadsfinansieringssystem bör bygga på följande riktlinjer. Räntebidragen bör successivt minska kraftigt. Detta vill vi åstadkomma genom extra nedtrappningar av räntebidragen i det befintliga bostadsbeståndet och genom successiva höjningar av den garanterade räntan i nyproduktionen. En sådan reform skulle kunna innebära, vilket jag har nämnt tidigare, att skattetrycket kan sänkas. Folkpartiet vill också göra det möjligt för den enskilde att ta lån som omfördelar kostnaderna över tiden. När man lägger om bostadssubventionerna kraftigt, bör man kunna erbjuda andra sätt för att kostnaderna skall kunna minskas när man bygger nya hus. Ett sådant sätt kan vara att införa lån med viss omfördelning över tiden. Denna omfördelning får dock inte vara så omfattande och ske under så lång tid att systemet blir instabilt och därmed inte fungerar i praktiken. Herr talman! Den socialdemokratiska bostadspolitiken har under lång tid haft många punkter i sitt syndaregister. Socialdemokraterna har låtit år efter år gå utan att göra något rejält åt den närmast explosionsartade ökningen av räntebidragen, sonm nu växer med 4 miljarder kronor per år. Detta är fem gånger mer än vad staten exempelvis satsar på miljön varje år! Socialdemokraterna utlovade en rejäl reform inför 1982 års val. Det är ingen hemlighet att den utredning som tillsattes blev ett fiasko. Hela 80 talet har fått gå utan att problemen har angripits kraftfullt och effektivt. Regeringen har tvärtom åtskilliga gånger gjort ont värre. Den har reglerat mera och försökt låtsas som om stora bostadssubventioner är höjden av socialt ansvar och solidaritet. Vi i folkpartiet har varnat för följderna. Under en rad av år, bl.a. före valet 1988, föreslog vi besparingar på räntebidragen och begärde förslag om ett nytt finansieringssystem. I stället för att öppet och ärligt erkänna problemen valde socialdemokraterna den breda vägen. I stället för att försöka skapa krismedvetande satsade man på löftespolitik. I stället för att bereda marken för besparingar på bostadssubventionerna valde man att skyla över och att attackera sina motståndare i stället för att begära väljarnas mandat för en sundare politik. Det är följderna av detta man nu skördar. Socialdemokraterna satt passiva under 80-talets högkonjunktur när strukturförändringarna borde ha gjorts. I valrörelsen 1988 teg de om det som måste göras, trots att de visste detta. Nu har de lagt fram ett förslag som inte håller måttet. Bostadspolitiken är ett stort sakligt och moraliskt misslyckande för socialdemokraterna. Att vända denna politik på rätt kurs, att börja marknadsanpassa bostadspolitiken, blir en viktig utmaning för en ny regering om vi får en borgerlig majoritet efter valet. Det blir ingen lätt uppgift. Det handlar om att avveckla en planekonomisk ö i det svenska samhället som skapat köer, främjat svarta marknader och drivit upp skattetrycket. Vi är dock från folkpartiet beredda att ta itu med uppgiften. Vår utgångspunkt är den partimotion vi väckte med anledning av regeringens proposition. Det är den som skall ligga till grund för folkpartiets agerande. Herr talman! Jag vill avslutningsvis sammanfatta. Vi förespråkar ett nytt bostadsfinansieringssystem som successivt minskar räntebidragen kraftigt. Bidrag till flerfamiljshus bör på sikt bara utgå så att de motsvarar den avdragsrätt som småhusägarna har. När subventionerna minskar vill vi vara med och erbjuda förutsättningar för lån där man kan fördela kostnaderna över tiden. Vi vill utnyttja de besparingar detta leder till för skattesänkningar. Jag vill instämma i det som Knut Billing tog upp i en fråga till Oskar Lindkvist. Anser Oskar Lindkvist att den reavinstbeskattning som nu finns -- och som kommer att få konsekvenser på den här propositionen -- är rättvis? Jag vill även instämma i det som framfördes när det gäller ikraftträdandet. På sista justerande sammanträdet flyttade man fram ikraftträdandet med sex månader utan en beredning i utskottet i övrigt. Jag vill yrka avslag på regeringens förslag till ny bostadsfinansiering. Jag yrkar inledningsvis bifall till reservationerna 1 och 35 som är gemensamma för de borgerliga partierna. I övrigt vill jag avvakta och se om andra partier yrkar bifall till reservationer som anknyter momentvis till folkpartireservationer. Jag återkommer i så fall. Till sist några ord till Agne Hansson. Folkpartiets inriktning har varit och är att försöka vara med och bidra till en samordning av den borgerliga bostadspolitiken. Detta har även varit min inriktning inför dagens debatt. Jag tycker att det är litet märkligt att Agne Hansson inleder sin debattrunda med att beskylla folkpartiet för konsekvenserna av den ekonomiska politik som regeringen har fört. Den har drivit upp räntepolitiken och därigenom även drivit upp kostnadsläget. Agne Hansson beskyller här folkpartiet för den högräntepolitik som är konsekvensen av den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Vi står för den del av skatteuppgörelsen där finansieringen av bostäder sker, och vi tar även ansvar för den delen. Den innebär skattesänkningar som kommer flertalet hushåll till godo. Skillnaden mellan oss och centern är att centerns förslag till finansiering inte behöver möta verkligheten. Centern tycks föreslå finansieringar som inte drabbar någon. Sådana finansieringsförslag finns inte. När centern t.ex. föreslår att man skall höja uranskatten kraftigt är det klart att det drabbar några. Om man höjer uranskatten höjer man även elpriset. Med centerns förslag blir det ganska mycket. Då drabbas ju självfallet hushållen av dessa kostnader. Jag tycker inte att man skall smyga med detta och låtsas som att man har förslag till finansiering som inte drabbar någon.

Herr talman! Det finns ingen anledning att ha någon längre debatt mellan Erling Bager och mig. Vi har ju det gemensamma intresset att få bort det förslag till finansiering som nu ligger på riksdagens bord. Vi redovisar även i en gemensam reservation en samsyn på hur ett nytt finansieringssystem skall se ut. Jag begärde ordet därför att jag tror att Erling Bager missuppfattade mig ganska kraftigt i mitt inlägg. Jag kritiserar nämligen inte folkpartiet alls för att ni skulle stå ansvariga för den inflations och högräntepolitik som vi har i det här landet nu. Den kritiserar jag socialdemokraterna för. Jag vill betona det faktum att vi har det gemensamma intresset att få ned bostadssubventionerna. Detta kräver att de boende måste ta ett större kostnadsansvar själva. Förutsättningarna för detta är naturligtvis betydligt sämre nu efter skattereformen, eftersom ni redan har lagt så stora bördor på de boende genom finansieringen av skattereformen. Där hade centerpartiet ett annat förslag. Vi medverkade i skatteuppgörelsen så länge vi såg att det fanns en möjlighet att hitta en rättvis fördelningsprofil. Vi medverkade till att justera skatteskalan rättvist. Vi kunde inte vara med längre när vi såg att vi inte längre kunde hävda att bostadssektorn och annan beskattning på nödvändig konsumtion inte kunde klaras. Det finns nämligen möjligheter att lägga tyngdpunkten i finansieringen på andra sektorer och prioritera annorlunda, utan att det systemet behöver vara mindre effektivt för finansiering än något annat system, Erling Bager. Detta är skillnaden mellan folkpartiet och oss. Vårt förslag innebär en fullständig finansiering av skattesänkningen, men det innebär en finansiering över bostadssektorn som ger en lägre boendekostnad med i runda tal 350 kr. i månaden jämfört med den vi kommer att få nu. När det gäller frågan om förenklingar är vi ense också i reservation nr 9. Jag vill fråga om verkligen inte folkpartiet fortsatte att försöka få bort markvillkoret, produktionskostnadsprövningen, konkurrensvillkoret och den kommunala bostadsanvisningsrätten när ni fortsatte att förhandla. Annars klingar talet om förenklingar ganska falskt när man handlar annorlunda.
Herr talman! Det var inte vi i folkpartiet som startade den här debatten. Det var Agne Hansson som gjorde det i sitt inledningsanförande. Agne Hanssons senaste inlägg var dock mera nyanserat än hans inledningsanförande. Han tar tillbaka litet grand att vi kopplades samman med regeringens högräntepolitik. Men utan tvivel beskyllde Agne Hansson i sitt inledningsanförande folkpartiet för detta, och det ville jag bemöta. Folkpartiet står bakom den finansiering för bostäder som finns i skatteuppgörelsen, den är väl avvägd. Vi tror inte att centerförslaget skulle ge de effekter som Agne Hansson här förespeglar om de skulle möta verkligheten. Dessutom vill jag påpeka att skattereformen innebär stora skattesänkningar för hushållen. Detta är viktigt att betona, och det framkom inte på något sätt av Agne Hanssons inlägg. Jag fick en fråga om investeringsbidraget och om folkpartiet inte i förhandlingarna med socialdemokraterna hade kunnat få igenom att man skulle slippa dessa kopplingar till markvillkor, konkurrensvillkor osv. Jag vill då tala om för kammaren att den kopplingen inte på något sätt funnits med i någon uppgörelse med folkpartiet. Detta har socialdemokraterna fört dit efteråt. Folkpartiet är klara motståndare till en utbyggnad av regleringar för bostadsmarknaden. Detta har gjorts utanför de förhandlingar som folkpartiet förde om skatteuppgörelsen.
Herr talman! En hög beskattning på nödvändig konsumtion innebär naturligtvis ett tryck uppåt både på inflation och på räntor. I den meningen har folkpartiet medverkat till den nu uppkomna situationen. Men det finns så många andra åtgärder som regeringen har vidtagit som också har pressat upp dessa, och det vore därför fel att ge er hela skulden. Det är riktigt att många människor får stora skattesänkningar, och de har råd att betala en högre boendekostnad. Men det är just låg och normalinkomsttagarna, som inte får dessa stora skattesänkningar, som nu ser att de inte klarar av boendekostnaderna. Det var för att undvika att fler skulle behöva dras in i bidragskonstruktioner av olika slag och bli bidragsberoende som vi i centerpartiet valde en annan inriktning på finansieringen av skattereformen. Sedan till detta med förenklingar. Erling Bager har tagit i anspråk en mycket stor del av sitt anförande till att deklarera folkpartiets inställning i detta avseende. Det är mycket bra och lovvärt, och jag ställer mig bakom detta. Erling Bager förespråkade t.o.m. en svensk perestrojka på bostadsområdet. Det var mot denna bakgrund som jag ställde den försynta frågan. Om man har en ambition att arbeta för förenklingar, borde man i alla lägen ta chansen att verka i den riktning som man själv önskar. Hade jag i folkpartiets situation varit med i skatteförhandlingarna, hade jag naturligtvis krävt av bostadsministern för att gå med på investeringsbidraget att man tog bort markvillkoret, konkurrensvillkoret och den andra byråkratin. Jag ställde också denna fråga eftersom det är av allmänt intresse att få reda på hur pass hårt socialdemokraterna står fast vid en fortsatt byråkrati. Nu har vi fått reda på att folkpartiet aldrig ställde detta krav, och det innebär att man kanske kan se positivt på framtiden när det gäller avregleringar. Det är möjligt att vi även kan få en bredare majoritet och kanske få med socialdemokraterna om vi ställer hårdare krav på förenklingar.
Herr talman! Finansieringen av skattereformen innebär inte, som Agne Hansson antydde, att många fler människor behöver bidrag. Det är tvärtom så, att fler människor får möjlighet att klara kostnaderna för livets uppehälle med sin egen lön. Jag fick inte något riktigt svar på min fråga om centerns förslag om uranskatt innebär höjda elpriser, något som också drabbar hushållen på ett sätt som ni inte har klart redovisat. Är det inte så, att ni smyger med era finansieringsförslag? Folkpartiets vilja att avreglera bostadsmarknaden är klart omvittnad i kammaren, och vi har under lång tid i våra motioner drivit frågan om en sådan avreglering. Jag har också här givit besked om att den koppling som har skett mellan investeringsbidraget och olika villkor är något som socialdemokraterna har gjort bakom ryggen på oss i folkpartiet.

Herr talman! I dag har säkert de flesta av oss varit med och firat Lucia, hemma, på daghem, i skola eller här i riksdagen. Jag tycker att det är en trevlig tradition i vårt land, och det tror jag att de flesta i mitt parti och i andra partier håller med om. Man kan jämföra detta förslag till bostadsfinansiering med Luciafirandet. Vänsterpartiet är överens med socialdemokraterna om att vi skall ha ett Luciatåg, men vi tycker att det fattas några ljus i kronan för socialdemokraterna. Vi vill att alla ljusen skall vara tända i Luciakronan och att det skall vara ett helt Luciatåg. Det är bra mycket trevligare när det finns med tärnor, stjärngossar och tomtar, och inte bara Man kan fråga sig vad alternativet hade varit om inte någon systemförändring av bostadsfinansieringen hade föreslagits -- eller om man bara skulle genomföra den del som socialdemokraterna nu vill ha. Det har successivt skett en försämring inom det nuvarande systemet. Subventionerna har minskat under en rad år, och resultatet har blivit att exempelvis nyproduktionshyrorna för 1991 blir rekordhöga. Den enorma uppbyggnad av förmögenhet som enskilda husägare i storstäderna har kunnat göra med dagens system tack vare inflationen, är helt oacceptabel. Detta är ett exempel på en mycket asocial bostadspolitik. En förändring är nödvändig för att det över huvud taget skall vara möjligt för människor med normala inkomster att ha råd att hyra en nyproducerad lägenhet. Det är speciellt nödvändig nu, när hyresgäströrelsen vägrar en fortsatt övervältring av kostnader på det äldre beståndet av lägenheter. Många frågar sig om vi behöver producera en mängd nya lägenheter och hus. Räcker det inte med dem vi i dag har och att se till att de fördelas bättre? Från vänsterpartiet ser vi en hög nyproduktion som något nödvändigt. Det är otänkbart att för de drygt 100 000 personer som står i Stockholms bostadsförmedlings kö hänvisa till att det finns lediga hus och lägenheter på andra orter i Sverige. Det behövs också ett omfattande underhåll för att upprätthålla och förbättra standarden i de befintliga fastigheterna. Sveriges trähusfabrikanter med flera parter i målet har i artiklar och vid uppvaktning i bostadsutskottet målat upp en skräckvision av konsekvenserna av att införa de nya räntelånen. Även moderata samlingspartiets och centerpartiets representanter har här i kammaren i dag enligt min mening givit uttryck för en sådan skräckvision, nämligen att det inte skulle byggas några nya hus över huvud taget och att människor inte skulle ha råd att skaffa ett eget hem på landsbygden. Man har hävdat att nyproduktionen i stort sett skulle avstanna eller helt upphöra när räntelånet införs. Jag anser att inget kunde vara mer felaktigt. Man kan också fråga sig om det inte snart räcker med de hus som finns på landsbygden, och att den väsentligaste insatsen är ett underhåll och ett bibehållande av de fastigheter vi där har. Räntelånen innebär att betalningen skjuts på framtiden, och detta i en omfattning som långivare och låntagare själva kan komma överens om. Det betyder att man måste satsa på kvalitet och bygga hus som håller i många generationer. Risken för att det byggs ''sjuka'' hus, att kortsiktiga ekonomiska vinster leder till billiga och slarvigt byggda hus, borde följaktligen minska. Likaså borde risken för att det byggs bostäder i storskaliga modeller, såsom under miljonprogrammets dagar, avta. Ett finansieringssystem som bygger på betalning under lång tid ger förutsättningar för att bygga med kvalitet och omsorg. Detta borde välkomnas av trähusfabrikanter, moderater, centerpartister och alla andra med ett intresse för bostadsmarknaden. En förklaring till de sannolikt kraftiga hyreshöjningarna för år 1991 är självfallet skatteomläggningen. Det blir en ökad beskattning på boendet för att finansiera skatteomläggningen. För hushåll med låga inkomster och medelinkomster blir det en dyr omläggning. Med tanke på statens minskade kostnader för bostadsfinansiering i och med att räntelånen införs fr.o.m. 1992, borde regeringen ha kunnat avstå från ökade skatter på boendet. Med det tilläggsförslag till propositionen som vänsterpartiet har fört fram skulle situationen för de boende ha varit ljusare. Varför kan inte socialdemokraterna acceptera dessa förslag? Flera av de förslag som vi har framställt har också förts fram av hyresgästerna själva och SABO i förhandlingar med Ivar Det är helt uppenbart att vänsterpartiets tilläggsförslag måste antas för att förslaget som helhet skall vara mer rättvist och för att inte få upp hyrorna mer i höjden. Det finns fortfarande möjlighet för socialdemokraterna och övriga partier att rösta för dessa förslag. Om våra krav i dag inte går igenom, kommer vi att tvingas att komma igen med andra förslag, t.ex. höjda bostadsbidrag, för att lindra effekten av skatteomläggningen. Kommunerna kommer sannolikt också att tvingas att betala ökade socialbidrag. Centerpartiet, genom Agne Hansson, har framfört stark kritik mot skatteomläggningen och effekterna på boendet. Jag har svårt att förstå varför centerpartiet inte kan ställa upp på vissa av de förslag som vänsterpartiet har fogat till betänkandet. De går helt i linje med det Agne Hansson muntligen har pläderat för. I arbetet med det nya bostadsfinansieringssystemet har vänsterpartiet fått gehör för vissa förslag redan i propositionen och för andra förslag i det slutligen fastlagda betänkandet. De gäller: 1. Glesbygdsgarantin som kom med i propositionen på vårt förslag och initiativ, men som där fick en i våra ögon för vag utformning. I betänkandet har den delen stärkts. 2. Vårt krav på stöd till underhåll i hyresfastigheter kom med i propositionen. Det är ett stort steg framåt att subventioner även framöver skall gå till underhåll av hyreslägenheter och att det kan ske redan efter tio år. 3. Vad gäller räntebidragstrappan har vänsterpartiets krav delvis tillgodosetts. 4. Våra önskemål om att riksdagen skall fastställa nettoräntesatsen har förutsatts av utskottet. Någon reservation är därför inte nödvändig på den punkten från vår sida. Vad som kvarstår är däremot en hel del krav från vänsterpartiet: 2. Slopa uttagsbeskattningen på underhållsarbeten i egen regi. 3. Slopa fastighetsskatten för allmännyttiga bostadsföretag. Utskottets skrivning om att se över fastighetsskatten är ändå i rätt riktning och kan förhoppningsvis komma fram till samma resultat, dvs. vårt förslag, så småningom. 4. Krav till regeringen på att de behovsprövade förvärvslånen för barnfamiljer behålls oförändrade med räntebidrag utanför räntelånesystemet. Det finns bland de familjer som i dag har dessa förvärvslån en stor oro för hur det nya systemet skall fungera för deras vidkommande. Det finns därför anledning att hålla fast vid det kravet från vänsterpartiets sida. Om även dessa krav blir tillgodosedda, är det vänsterpartiets uppfattning att målet för en social bostadspolitik, nämligen att det skall finnas goda bostäder åt alla till en rimlig kostnad, kan bättre tillgodoses. Om tidigare nämnda förslag skulle bli verklighet redan 1991 skulle det innebära att kraven på hyreshöjningar för 1991, som ser ut att hamna på över 700 kr. per månad för en normal trea, skulle kunna stanna under 500 kr. per månad. Bostadsfinansiering är ett svårt område. Ett fåtal människor i vårt land förstår sig på det. För mig som hamnat mitt uppe i detta utan några större tidigare erfarenheter på området har det helt klart varit mycket svårt att tränga in i det. Jag vill inte låta påskina att det nya förslaget är mindre krångligt och lättare att förstå. Tyvärr är det långtifrån så. Men för vänsterpartiet har det nya förslaget avgjorda fördelar i jämförelse med det system vi har i dag. Ambitionen måste självklart vara att gå vidare och förenkla även inom detta system. Det är min uppfattning att det faktiskt måste vara möjligt att utforma även bostadsfinansieringsförslag som kan begripas av vanliga medborgare utan inträngande studier och förkunskaper. Herr talman! Jag vill ändå härmed förklara att vänsterpartiet är nöjt med att förslaget om ny bostadsfinansiering nu snart kan förverkligas. Vi står bakom utskottets betänkande i allt väsentligt, med undantag för våra reservationer. Ett misstag har beklagligtvis uppstått. Vi står inte, som det anges i utskottets betänkande, bakom reservation 3. Jag vill särskilt yrka bifall till reservationerna 36 och 38 samt hänvisa till mitt särskilda yttrande vad gäller socialdemokraternas sätt att utan tidigare utskottsdiskussion föreslå en tidigareläggning av genomförandet av reformen. I sak anser vi att det är bra att sänka 1991 års rekorddyra produktionskostnader. Men det sätt på vilket förslaget presenterades för utskottet är felaktigt. Vänsterpartiets vision om en god och rättvis bostadspolitik sträcker sig mycket längre än till det förslag vi behandlar i dag. Dagens boendesegregation är stor, framför allt i storstäderna, och den ökar. Människors möjlighet att få en bra bostad bygger i alldeles för stor utsträckning på att de skall ha egna kapitaltillgångar. En bra bostad är en social rättighet jämförbar med vård, omsorg och utbildning. Bostadsförsörjningen måste befrias från spekulation och osunda marknadskrafter.

Herr talman! Risken är att med vänsterpartiets medverkan kommer fler ljus att slockna i Luciakronan. Kostnaderna för slitage i våra hyreshus skall vi nu övervältra på kommande generationer genom att det i stort sett blir omöjligt att fondera pengar för underhåll. Jag kan tänka mig att vänsterpartiet ligger bakom det förslaget och att socialdemokraterna inte hade kommit på den idén själva om de inte hade blivit tvingade till det. Jag fick inte något klarare besked på min tidigare fråga. Det är intressant att höra Eva Zetterberg tala om hur viktigt förslaget är eftersom det är familjerna med låga och medelstora inkomster som skall klara sig. Hur skall en låginkomsttagare, Eva Zetterberg, kunna bygga ett hus när han i dag praktiskt taget alltid måste ta ett topplån med huset som säkerhet? När det inte finns några möjligheter till topplån är enda lösningen att gå till någon som har pengar och be att denne skriver på borgen. Jag har förstått vad vänsterpartiet är ute efter. Menar Eva Zetterberg att ingen längre skall få bygga på landsbygden? Det är färdigbyggt där. Då förstår jag inställningen. Detta finansieringssystem den effektivaste politiska åtgärd som vi över huvud taget kan vidta i den här riksdagen i det här landet för att stoppa folk från att i fortsättningen bygga på landsbygden. De har att tacka vänsterpartiet för att de i fortsättningen inte kan få bygga på landsbygden om de så vill. För att kunna klara en rättvis fördelning måste det vara balans mellan kostnader och inkomster. Då gäller det att inte heller ge sig in i en subventionspolitik som är alltför vidlyftig. Det är förklaringarna till att centern inte har kunnat ställa upp på att avveckla fastighetsskatten på t.ex. allmännyttan. Det skulle dessutom bli en orättvis fördelning mellan olika besittningsformer. Fastighetsskatten är viktig som ett bostadspolitiskt instrument för att klara omfördelningen över tiden.

Herr talman! Eva Zetterberg sade att vi moderater tillsammans med centern och Sveriges trähusfabrikers riksförbund och många andra har svartmålat majoritetens förslag och att det kommer att gå utmärkt att bygga bostäder i framtiden även på landsbygden. Men sedan säger Eva Zetterberg att de hus som finns på landsbygden bör räcka. Det är ett avslöjande uttalande. Det finns de som hävdar att vi, som Eva Zetterberg och jag, som bor i Storstockholmsområdet och är politiker aldrig förstår landsbygdens problem. Jag har alltid sagt att det är ett fullständigt felaktigt påstående. Men, herr talman, efter att ha lyssnat på Eva Zetterberg tar jag delvis tillbaka det uttalandet.
Herr talman! Centern och moderaterna riktar kritik mot vänsterpartiet för att vi över huvud taget inte skulle vilja att det byggs egnahem på landsbygden. Vi har inga invändningar mot det, och jag är övertygad om att det kommer att behövas i viss utsträckning framöver. Men vi ser inte att det utgör det stora behovet, utan det är att få ned kostnaderna för nyproduktionen i storstäderna. och framöver kanske 8 000 till 9 000? Det är helt oacceptabla hyror. Då kan man i första hand undra hur människor skall få tak över huvudet. Jag tror att det är ett berättigat och helt legitimt krav att familjer som bor på landsbygden skall kunna bygga ett eget hem och att de möjligheterna skall få finnas kvar. Men vi vet att det finns ett stort antal fastigheter på landsbygden som inte är bebyggda i dag. Vi vet också att man har slarvat med underhåll och inte lämnat bidrag i den utsträckning som behövs för att kunna ha kvar hus i många generationer. Det är väl lika väsentligt som att bygga nya egnahem. Det är inte bara egnahem som behöver byggas på landsbygden. I flera mindre orter finns krav på att man skall bygga lägenheter -- hyresfastigheter. Det är inte så att alla människor på landsbygden vill bygga ett egethem. Det finns många -- ungdomar och familjer -- som också vill bo kvar på landsbygden och som vill ha en lägenhet, och det önskemålet tror jag att det här förslaget i hög grad kan tillgodose.

Herr talman! Kostnaderna är alldeles för höga i nyproduktionen såväl i Stockholm som i övriga delar av landet, Eva Zetterberg, och centern har lagt fram en rad förslag för att lösa detta problem. En av orsakerna till att kostnaderna är höga i framför allt Stockholmsområdet är ju att vi har haft en tillströmning av människor, ett ökat tryck. Man har då byggt mer arbetsplatser än bostäder, och detta har medfört ökade krav på en bostadsmarknad som har havererat. Men Eva Zetterbergs förslag, att stoppa all vidare byggnation och bosättning på landsbygden, innebär de facto en styrning mot de expansiva områdena, där värdestegringen på fastigheter är högst. Det är en utomordentligt koncentrationsdrivande effekt som det förslaget får. Och då, Eva Zetterberg, när trycket ökar ännu mer, kommer det att bli ännu svårare att klara hyrorna i nyproduktionen. Eva Zetterbergs och socialdemokraternas modell kommer absolut inte att verka dämpande på hyrorna i storstäderna utan precis tvärtom. Centerpartiet vill inte ha den effekten, utan vi vill snarare ha en ökad bosättning på mindre orter och på landsbygden för att avlasta storstädernas problem och för att man därmed skall kunna sänka hyrorna. Det var därför som jag i mitt inledningsanförande och i min förra replik ställde frågan hur vänsterpartiet kommer att reagera om inte socialdemokraterna lyckas konstruera en kreditgaranti som vi är till freds med. Det var en mycket intressant iakttagelse vi gjorde i vänsterpartiets motion, nämligen att vänsterpartiet icke var nöjt med uppgörelsen med regeringen om att konstruera en kreditgaranti, just därför att människor på landsbygden skulle råka illa ut. Jag ställer frågan ännu en gång: Står vänsterpartiet kvar vid sitt krav, och är vänsterpartiet berett att röja förslaget ur vägen om inte den här garantin uppfyllts?
Herr talman! Vad jag kommenterade var ju Eva Zetterbergs uttalande att de hus vi har på landsbygden bör räcka. Nu säger Eva Zetterberg att det på landsbygden finns många hus som är dåligt underhållna, och gamla kåkar, och där kan man renovera och bosätta sig. Det är ett intressant besked till unga människor som vill bo på landsbygden. Och om det nu inte finns några gamla kåkar från 1700-talet för ungdomarna att bosätta sig i, Eva Zetterberg, så kanske det blir så, om de inte skall bygga nytt, att de flyttar till stan. Är det vad Eva Zetterberg vill -- avfolka landsbygden?
Herr talman! Nej, vänsterpartiet vill inte avfolka landsbygden. Men den vanligaste orsaken till att ungdomar flyttar till storstäder är inte brist på bostäder utan brist på arbetstillfällen på landsbygden. Det trodde jag var känt för fler än vänsterpartiets representanter. Till Agne Hansson vill jag säga att jag tycker att han lyssnar dåligt. I mitt andra inlägg gav jag en förklaring till att vänsterpartiet inte var för ett totalstopp av byggande på landsbygden. Däremot har vi på landsbygden relativt god tillgång till hus, men för litet hyresfastigheter. Där finns en skevhet. Vidare hade Agne Hansson tidigare ställt en fråga till vänsterpartiet om underhållsstödet. Det framgår ju klart av betänkandet att underhållsstödet skall utgå oberoende av om man lånar eller ej till underhållet. Ytterligare en fråga som Agne Hansson ställt gäller prisgarantin -- om vänsterpartiet tänker riva upp denna överenskommelse och detta riksdagsbeslut om garantin inte fungerar. Vår uppfattning är att riksdagen här har gjort en beställning och att detta med kreditgaranti nogsamt skall följas, och vi utgår från att det kommer att ske. Det finns ingen anledning att i dag spekulera i huruvida detta förslag inte skall fungera, och vad man skall göra i så fall. Förslaget finns ju därför att vi är överens om att det skall träda i kraft och därför att vi är övertygade om att det går att genomföra och att det på sikt skall förbättra bostadsmarknaden i vårt land.

Herr talman! Med förslaget till ny bostadsfinansiering uppträder socialdemokraterna som de återtågets hjältar vi så väl behöver. Återtågets hjältar är ett epitet som den tyske samhällsdebattören Hans Magnus Enzensberger använder bl.a. om kommunistledare i Östeuropa som godvilligt hjälper förändringens krafter på traven. I vårt aktuella fall står socialdemokraterna dessutom själva, med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna, för förändringen. Borgarna har nämligen platt inget att komma med, och det har ju visats med all önskvärd tydlighet här på morgonen. Folkpartiet talar om en försiktig avtrappning av det nuvarande systemet. Moderaterna och centern talar om någon form av enhetslån som inte närmare beskrivs. Alla partier utom moderaterna uttrycker dock uppfattningen att den privata kapitaliseringen av bostadssubventionerna är orättfärdig och måste bringas att upphöra. Egoismens politiska företrädare -- främst bland moderaterna -- förnekar sig således inte här heller. Socialdemokraterna erkänner att nuvarande system för bostadssubventioner orättfärdigt bidrar till en enorm förmögenhetsbildning för dem som i rätt tid blivit bostadsägare. Det gynnar höginkomsttagare som genom höga räntebidrag har råd med stora bostäder, och det bidrar inte till att omfördela kostnaderna mellan bostäder av olika åldrar. När den förste ägaren säljer bostaden gör han en orättmätig vinst på den statliga räntesubventionen, och det är ju fullständigt galet. Miljöpartiet de gröna bygger vidare på den sociala bostadspolitiken. Men boende och bostadsbyggande måste även grundas på ekologiska principer. Litet tillspetsat brukar jag säga att bostaden inte bara är en rättighet. Den är också en skyldighet i den meningen att boende inte får vara energi och resursslösande eller bidra till ökade sop och avfallsberg. Det har för övrigt i det här sammanhanget visat sig att ekobyarna, tvärtemot vad man befarade, har gett lägre boendekostnader på grund av egna insatser och resurssnålare drift. Det finns all anledning att minska och omfördela statens totala kostnader i bostadssektorn. Vi har faktiskt drygt 40 kvadratmeter bostadsyta per person i detta land. Det storskaliga byggandet måste därför upphöra; byggande bör ske i mindre skala för att sörja dels för en naturlig och liten folkökning, dels för att avhjälpa den bostadsbrist som skapats i vissa storstäder genom en orimlig koncentration av arbetsplatser -- som vi hörde i det senaste replikskiftet. Störst är bristen på smålägenheter för ungdomar och pensionärer. Det finns egentligen ingen ursäkt för denna brist. Man skulle för länge sedan genom om och nybyggnad ha kunnat balansera tillgången mot efterfrågan. Genom aktivt stöd till minskande hushåll att flytta från stora till mindre lägenheter kan man även öka möjligheterna för de växande hushållen att få ett bättre boende. Herr talman! Vi i miljöpartiet de gröna bedömer att regeringens förslag till ny bostadsfinansiering i sina huvuddrag kan komma att tillfredsställa inte bara sociala och statsfinansiella önskemål utan även krav på ökad resurshushållning inom bostadssektorn. Vi tillstyrker därför förslaget just i dess huvuddrag men föreslår en rad skärpningar och förbättringar. Vi tycker att det är bra om det nya systemet skulle kunna förverkligas redan om ett år. Vi stöder därför ett tillkännagivande med denna innebörd, även om förslaget kom litet sent från socialdemokraterna -- En poäng med det nya systemet är att lånefinansieringen skall ske på den allmänna kreditmarknaden. En andra poäng är därför att det statliga bostadsfinansieringsbolaget SBAB avstår från sin särställning och bidrar till konkurrensen på kreditmarknaden under samma villkor som alla andra banker. Jag förstår inte varför de borgeliga inte kan se poängen i detta. Som en tredje poäng kan därmed staten bidra till att skapa en konkurrenssituation. Statens åtaganden i form av realräntebidrag och kreditgarantier kan nämligen befaras leda till högre låneräntor än vad som är befogat på rent affärsmässiga grunder. Som ägare av SBAB får ju staten egna impulser av hur lånemarknaden utvecklas och kan troligen bättre värdera om en äkta konkurrens utvecklas eller ej. För att mildra effekten av att full mervärdeskatt utgår även i byggsektorn införes ett investeringsbidrag i det här förslaget. Vi föreslår att investeringsbidraget dock avvecklas under en period på 5--7 år. Vi menar att det på några års sikt inte längre finns särskilda skäl att kompensera för momsen. Det finns en viss risk att byggföretagen ''intecknar'' bidraget utan att byggkostnaderna sänks i motsvarande grad. Dessutom innebär den fulla momseffekten på allt byggande att självbyggare inte längre belastas av högre skatt än byggföretagen. Vår uppfattning i den frågan redovisas i reservation 8. Våra krav på förenklingar vid beräkning av låneunderlaget tycks komma att behandlas av regeringen, och jag kan därför medge att min reservation 16 för närvarande inte behöver bifallas. Ur grön synpunkt kan jag naturligtvis inte acceptera att parkeringsanläggningar för bilar nu skall ingå i låneunderlaget. Det innebär en smygsubventionering av bilismen, som inte är förenlig med den annars allmänt utbredda uppfattningen att varje trafikslag skall bära sina egna kostnader. Vår uppfattning härvidlag uttrycker vi i reservation 17. Vi föreslår att åtgärder vidtas för att minska administrationskostnaderna för det nya bostadslånesystemet och accepterar för närvarande att regeringen återkommer med förslag om effektivare låneadministration. Så till det komplicerade och kanske alltför generösa realräntebidraget. Om hela eller större delen av kostnaden för en hög realränta kompenseras av staten med bidrag, minskar förståelsen för en stram finanspolitik. Å andra sidan kan man inte lägga hela kostnaden på räntelånet, eftersom låneskulden då skulle kunna bli alltför stor. Vi menar dock att endast en mindre del av realräntan, under år med särskilt hög realränta, bör betalas i form av bidrag. Detta framgår av vår reservation Staten ställer enligt förslaget upp med en kreditgaranti för att lån alltid skall kunna erbjudas, oberoende av objektets lokalisering, i stad eller på landsbygd, och givet att en normal låneprövning i övrigt ger grönt ljus. Utan motivering föreslås olika högsta gränser för kreditgarantins säkerhetsläge i olika boendeformer. Vi tycker att de generella kraven på neutralitet mellan olika upplåtelseformer bör gälla även här. Det vore intressant att få en förklaring till varför skillnaderna omotiverat behålls. Att kräva olika kapitalinsatser för olika upplåtelseformer innebär ju inte att neutralitet råder. Kreditgarantin kan sägas fungera som en försäkring för långivaren. Vi bedömer här att det finns en viss risk att låneinstituten väljer ut objekt för vilka man begär kreditgaranti. Även om kreditgarantiavgiften bara medför en räntehöjning med en halv till en promille, kan en effektiv bank komma att planerat avstå från denna kostnad och därmed minska statens avgiftsintäkter för kreditgarantin. Om staten då höjer garantiavgiften urholkas snart garantins generella karaktär, och landsbygden kan komma att drabbas. Vi vill därför föreslå att regeringen överväger att göra kreditgarantin obligatorisk, som framgår av vår reservation 26. Utskottet har enligt vårt förslag diskuterat oklarheterna om statens regressanspråk på låntagarna i de fall då kreditgarantin har utlösts. Vi ser med tillfredsställelse att utskottsmajoriteten genom ett tillkännagivande önskar att regeringen tydliggör hur och när statens regressanspråk skall hävdas. Oklarheter finns kvar om hur det nya lånesystemet skall tillämpas på bostadsfastigheter som har nuvarande form av räntebidrag och bostadslån. Liksom utskottet förutsätter jag dock att regeringen återkommer med förslag till klara direktiv som innebär att kapitalutgiften inte ökar. Vi avvisar i reservation 43 att räntestöd skall kunna utgå för regelrätt underhåll. Underhållet måste kunna klaras dels genom underhållsfonder, dels faktiskt genom en portion eget arbete. Eget underhållsarbete missgynnas av subventioner för inköpt underhåll. Det finns slutligen inte skäl att avskaffa den nuvarande räntebidragstrappan. Den har ju till syfte att inte ge stöd till höga överkostnader. I reservation 45 avvisar jag liksom folkpartiet slopandet av den s.k. räntebidragstrappan. Så, herr talman, några kommentarer till frågor som hittills har tagits upp under debatten. Till att börja med tycker jag inte att Agne Hanssons svartmålning av förslaget har särskilt stor substans i fakta. Han ger mest luft åt farhågor. Vad menar han med att man bygger in sig i en kostnadsskruv? Vårt förslag syftar ju till att man skall komma ut ur denna. Jag kan inte förstå Agne Hansson och centern på den punkten. Agne Hansson säger samtidigt att han kräver mindre bidrag och går till attack mot oss för att vi skulle hota låginkomsttagarna. Vi vet från boendekostnadsutredningen att bostadsbidragen i motsats till de rådande bostadssubventionerna har en mycket stor social träffsäkerhet. I viss mån får vi i detta skede förlita oss på att bostadsbidragen fungerar och förstärks. Men vi ser det ändå som en övergångsperiod. Bostadsbidrag är självfallet i sig inget gott, men som kostnadsskruven hittills har skruvats upp i boendet och bostadsbyggandet måste man förlita sig till det mest träffsäkra sociala bidragssystemet, i detta fall bostadsbidragen. Vidare ställde Agne Hansson ett par frågor. Kommer vi att medverka till att riva upp systemet när statens kreditgarantiåtaganden inte fungerar? Ja, självfallet, men innan en sådan upprivning skall ske finns det många kontrollstationer, i vilka man kan korrigera dessa åtaganden, om de inte skulle fungera ännu. Jag kan hålla med om att det ännu inte är fullständigt redovisat hur dessa garantiåtaganden i detalj skall utformas. En annan fråga var om miljöpartiet tar ansvar för tidigareläggningen av finansieringssystemet. Vi tar i betänkandet ansvar för att vi vill ta reda på om det går att tidigarelägga intproduktionen av det nya finansieringssystemet. Vi behöver inte ta ansvar för tidigareläggningen. Vi vill först se om det är möjligt att genomföra den. Det är det som vi har sagt ja till, och vi är mycket positiva till en tidigareläggning av systemets införande. Knut Billing talar sig varm för den orättfärdiga kapitaliseringen i boendet. Han säger att det nu är de socialistiska partierna som står bakom förslaget. Kan han inte läsa innantill? Som jag har redovisat stöder miljöpartiet de gröna förslaget, vilket förankrat förslaget även utanför de socialistiska partierna, eller hur? Sammanfattningsvis några ord om de ''borgerliga bostadstomtarna''. Man har inget tydligt alternativ att redovisa, inte ens här i debatten. Man slår vakt om den orättfärdiga vinstmaskin som de ägda bostäderna har blivit. Under sammanlagt 70 minuters taletid ägnade var och en bara några få minuter åt att redovisa sina disparata idéer till förändrat bostadsfinansieringssystem. Det är verkligen inte mycket att hänga i julgranen hemma i bostaden. Slutligen faktiskt tre frågor till socialdemokraterna, som har varit mycket tysta när det gäller det här förslaget. Det är kanske så komplicerat att de inte har förmåga att diskutera det. Dagens lucia Eva Zetterberg ger ett bra uttryck för att det här faktiskt är komplicerat och att man borde medverka till att ytterligare förenkla bostadsfinansieringssystemen, så att de är möjliga att diskutera bland vanligt folk. Det vill jag gärna skriva under på. och tidningar att anledningen till förseningen av förslaget till nytt bostadsfinansieringssystem var svårigheter att finna stöd i riksdagen? Vi hade fått frågan, men har alltsedan förslagets utredningsfas ställt oss avvaktande positiva. Man har aldrig frågat oss om vad vi tycker. Då kan man inte gå ut i massmedia och säga att man har svårigheter att finna stöd i riksdagen. Och varför svarade en känd statssekreterare i statsrådskansliet, föresten vid byffén i samband med riksdagens högtidliga öppnande, på min fråga varför man inte har tagit reda på vad miljöpartiet anser: Regeringen kan i och för sig numera förhandla med vem som helst. Varför tar slutligen inte heller den socialdemokratiska gruppen i bostadsutskottet kontakt med oss under höstens behandling, trots att vår motion rimligen borde utläsas som positiv? Den innehåller konstruktiva ändringsförslag till huvudidén med räntelån. Jag skulle gärna vilja få svar på mina frågor. Slutligen till vår kära lucia Eva Zetterberg: Jag är gärna stjärngosse i det förändrade och rättvisare bostadsfinansieringståget, men den underhållning som detta utgör kan vi klara utan subventionslån, eller hur? För att avsluta mera formellt: Herr talman! Jag avstår från att yrka bifall till mina reservationer, men tillstyrker i övrigt utskottets förslag till ny bostadsfinansiering.

Herr talman! Kjell Dahlströms anförande avslöjar och förklarar varför regeringen aldrig frågade miljöpartiet i de här förhandlingarna. Jag kunde inte spåra något som helst alternativ i herr Dahlströms anförande, trots att han anklagade centern och de icke socialistiska partierna för att inte ha något alternativ. Men om detta står det att läsa bland annat i reservation 1. Den enda chansen för miljöpartiet att få hänga med på ett hörn var att vid sittande bord hoppa på förslaget att tidigarelägga reformen. Det gjorde Kjell Dahlström när han såg att det var möjligt och vänsterpartiet verkligen hade tagit sitt förnuft till fånga. Det gjorde han efter det att han i mycket kraftiga ordalag hade kritiserat socialdemokraterna för att under pågående sammanträde komma med ett så våldsamt förslag. Det är därför jag lagt ansvaret på miljöpartiet för denna tidigareläggning. Ansvaret är i mycket hög grad ert. Det blir ännu allvarligare i ett läge där Kjell Dahlström nu säger att man vill se om det är möjligt att tidigarelägga reformen. Men, Kjell Dahlström, vi beslutar nu i denna kammare i dag att det hela skall tidigareläggas. Vad gör Kjell Dahlström den 31 december 1991 när han och regeringen upptäcker att det inte går att genomföra en tidigareläggning? Det är en enorm vårdslöshet att säga att man vill se om det är möjligt. Det argument som miljöpartiet funnit för att ställa upp på detta förslag visar inte någon större känsla av ansvar gentemot de många boende som kommer att drabbas av denna åtgärd, som dessutom gör det svårare att snabbt komma ifrån det nuvarande systemet och in i ett annat och bättre.

Herr talman! Jag har varit förvånad över miljöpartiet när vi i utskottet diskuterade detta förslag om bostadsfinansiering. Men nu förstår jag efter Kjell Dahlströms inlägg att miljöpartiet och Kjell Dahlström varit mycket besvikna för att de inte med regeringen fått diskutera fram ett nytt förslag och att det är därför som de, som jag tycker, uppträtt litet märkligt. Inför det här betänkandets justering hoppade man i sista minuten på förslaget att t.o.m. tidigarelägga reformen sex månader. I sin iver att visa socialdemokraterna att man vill vara medkan miljöpartiet tydligen göra nästan vad som helst. Det som förvånar mig hos miljöpartiet är att ni ställer upp på alla dessa regleringar på bostadspolitikens område som vi i folkpartiet och andra partier arbetar emot. Ni talar om ekobyar och om ekologiskt boende, och ni har tankar om alternativa former av bostäder. Samtidigt är ni med på att man har kvar de regleringar som försvårar byggandet av den typen av bostäder -- ni ställer upp på regelverket. Ni är t.o.m. med på att markvillkoret skall finnas kvar som en förutsättning för det nya investeringsbidraget. Det tycker jag borde stämma miljöpartiet till eftertanke. Ni försvårar verkligen det alternativa byggande som ni säger er vilja värna. Kjell Dahlström talar vidare om ökad rörlighet på bostadsmarknaden, så att en storfamilj skulle kunna komma i åtnjutande av en större lägenhet. Men om ni skall kunna förverkliga er politik måste ni ta spjärntag mot de regleringar som finns. Varför ställer ni upp på regleringarna och varför är ni med på att bygga ut dem?

Herr talman! Jag vill fråga Kjell Dahlström vad han menar med att vänsterpartiet vill ha ytterligare subventionslån. Våra förslag som avviker från utskottsmajoritetens går ut på att vi vill ta bort olika former av punktskatter. Vi anser exempelvis att fjärrvärmen inte skall momsbeläggas, och vi föreslår att uttagsbeskattningen på arbeten i egen regi skall slopas. Det är på dessa punkter och andra som vi har avvikande förslag. Kjell Dahlström är mycket välkommen att komma med som stjärngosse, men om han skall ställa upp i tåget gäller det att han har utrustningen med sig. Jag vill understryka att vad vänsterpartiet talat om inte är någon utökad subvention, utan vad vi vill är att det i skatteomläggningens spår inte skall bli någon ytterligare övervältring på boendet.

Herr talman! Agne Hansson försökte anklaga oss för att vi inte har något alternativ. Det är en ganska tom anklagelse. Vi har ju från början väldigt noga prövat boendekostnadsutredningens förslag och funnit det vara bra. Som alla kan se har vi i en motion till denna proposition föreslagit konstruktiva ändringar, även om vi tycker att propositionsförslaget i sin huvudsak är bra. Jag förstår inte Erling Bagers tal om att vi skulle ställa upp på regleringar. Jag har ett arkitektförflutet och har en viss faiblesse för planering. Jag tror att hela vårt parti ställer upp på att man har en viss planering av bostadsbyggandet även fortsättningsvis. Jag tycker att det är lyckligt att vi får en annan regim av planverket och att boverket, som vi hoppas är inne på en linje där man avreglerar detaljspecifikationer i bostadsbyggandet. Det tycker jag är en mycket vettig och rimlig väg, men det betyder naturligtvis inte att det är berättigat att rakt ut i luften säga att vi ställer upp på regleringar. Det gör vi inte annat än om regerlingarna är rimliga och vettiga ur plansynpunkt. Vi ställer inte upp på att kapitalet skall styra byggandet och utvecklingen i samhället på det totala sätt som vi nu kan se utvecklas i den här EG-euforin. Så till frågan om tidigareläggningen, som de borgerliga debattörerna gör ett stort nummer av -- de tycks inte ha någon annan kritik att komma med. Det är fråga om en tidigareläggning med ett halvår, om det går. Det är väldigt tydligt utsagt i betänkandet att vi hos regeringen skall begära klart besked huruvida reformen kan tidigareläggas. Jag förstår att detta kommer att kosta en del i form av nya tjänster som snabbt måste tillsättas på bl.a. länsbostadsnämnderna för att det hela skall fungera. Fungerar det inte, är det inget problem. Då får reformen skjutas till det datum som vi tidigare har diskuterat. Vi tycker att denna förändring är så bra att den bör genomföras så snart som möjligt.
Herr talman! Visst ställer miljöpartiet upp på de regleringar som finns inom den svenska bostadspolitiken. Ni har exempelvis i dagens betänkande inte reserverat er på någon punkt som berör regleringarna. Ni har t.o.m. varit med på att bygga ut investeringsbidraget, som nu skall villkoras. Ett batteri av villkor skall uppfyllas för att man skall komma i åtnjutande av investeringsbidraget. I betänkandet finns reservationer från tre partier om att villkoret skall försvinna. Ni är inte med på någon av dessa reservationer. Med markvillkoret kan kommunerna styra utöver de möjligheter som plan och bygglagen ger. Med markvillkoret kan man styra vilka bostäder som skall byggas på den mark som är aktuell. Vi anser att den nuvarande plan och bygglagen ger kommunerna tillräckliga styrmedel, och det behövs inte ytterligare regleringar för att styra bostadspolitiken. Detta har ni ställt upp på genom att ni inte reserverat er. Detta försvårar det alternativa byggandet. Om kommunerna inte vill verka i den riktningen har de instrument att stoppa ett sådant byggande. Det har ni ställt upp på.

Herr talman! Det jag sade i slutet av mitt anförande om bostadssubventionerna gällde underhålla. Jag vill bara klargöra att vi inte ställer upp på den typen av räntestöd för underhåll. Erling Bager säger att vi ställer upp på markvillkoret. Det är riktigt att vi gör det. Vi ser många positiva krafter även bland kommunalpolitiker, som verkar för just ekobyggandet. Jag har på ekobymöten träffat mängder av socialdemokratiska kommunalråd, som själva med entusiasm vill gå in i den här typen av ekobyar. Jag är därför inte rädd för att man har kvar markvillkoret. Ekobytanken har alltmer blivit en folkrörelse, som många människor -- både folkpartister, socialdemokrater, centerpartister och andra -- deltar i. Markvillkoret kan tvärtemot vad Erling Bager säger vara ett stöd för ett alternativt byggande och boende.

Herr talman! Dagens debatt handlar om bostäder. Den handlar primärt om ett förslag till ett nytt finansieringssystem. I såväl regeringens proposition som utskottsbetänkandet ges en bakgrund som grundas på bostadspolitiska skäl, statsfinansiella skäl och kreditpolitiska skäl. För socialdemokratins del vill jag framhålla en för oss mycket viktig sak i detta sammanhang. Vi betraktar och kommer alltid att betrakta bostaden som en viktig komponent i den generella välfärden. Den har en hög prioritet i vår politik. Vår uppfattning om bostaden som en social rättighet är orubblig. Så några ord om bakgrunden till att vi nu diskuterar nya former för bostadsfinansieringen. Vi har ju haft ett räntestöd de senaste 15 åren, och denna finansieringsform har betytt väldigt mycket för utvecklingen på svensk bostadsmarknad. Orsaken är förstås att söka i det ekonomiska läget. Men orsaken skall också sökas i vårt höga kostnadsläge, vår alltför höga inflation och de alltför höga räntorna, behovet av att minska penningutflödet på konsumtionsmarknaden och behovet av att samtidigt nå ökad effektivitet i en period av nödvändiga besparingar. En orsak är också det faktum att den automatiska kostnadsutvecklingen av subventionerna bl.a. på bostadsområdet måste få en begränsning. Kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden och de höga produktionskostnaderna, i vars släptåg följer ökade boendekostnader, är bara några av de ting som tvingar fram en mer effektiv användning av våra resurser. Om detta utgångsläge -- om behovet av särskilda åtgärder för att komma till rätta med Sveriges ekonomi -- är de flesta överens. Enigheten minskar dock förbluffande snabbt när det gäller vilka åtgärder som skall vidtas. Bostadspolitiken har visat en konstant förmåga att pendla mellan grupperingar som slår vakt om den sociala bostadspolitiken och andra intressen som ser den fria bostadsmarknaden som ett hägrande mål. Vi har redan mött dessa invändningar, och de kommer förstås till uttryck i en del reservationer som är fogade till det aktuella betänkandet. Vi som har tagit ställning för regeringens proposition i bostadsutskottet är sams om den bostadspolitiska målsättningen. Den får icke äventyras. Vi har godtagit regeringens syn på utformningen av det nya finansieringssystemet: Det skall vara neutralitet mellan upplåtelseformerna och förbättrad paritet över tiden. Den skall vara fördelningspolitiskt effektiv. Den skall motverka kapitalisering, dvs. att den förste säljaren tillgodogör sig subventioneringen vid försäljning. Den skall kunna ge en rimligt godtagbar boendekostnad. Det gäller även de uppställda kreditpolitiska målen, främjande av konkurrensen på kreditmarknaden, stimulerandet av sparandet inom bostadssektorn, ökad räntekänslighet hos låntagarna och minskad automation i statens utgifter. På detta sätt skall hyres och bostadsrättshavarna jämställas med villaägarna. Kapitalutgifterna utjämnas med hjälp av räntelån på kreditmarknaden. För att begränsa skuldökning och minska lånetiderna införs vid särskilt höga realräntor ett s.k. realräntebidrag. Regeringens strävan har varit -- det har majoriteten i bostadsutskottet accepterat -- att förse förslaget med skyddande åtgärder som innehåller garantier om statlig medverkan i särskilda ekonomiska lägen. Herr talman! Denna proposition är inte precis så klar i sin enkelhet att den inte lämnar efter sig frågetecken. Jag förstår mycket väl Eva Zetterbergs reaktion med behov av att få förslag som är mera pedagogiskt upplagda och möjliga att följa för den vanlige medborgaren. Vi tycker, i varje fall i utskottet, att det behövs en del klarlägganden. På inte mindre än åtta områden i propositionen har en varierande majoritet i bostadsutskottet gjort tillkännagivanden. Det är ganska mycket. Vi utgår ifrån att regeringen tar våra önskemål ad notam och återkommer till riksdagen med de förtydliganden som utskottet har beställt. Jag tänker därför inte gå in på alla teknikaliteter som finns i propositionen och i betänkandet. Jag utgår ifrån att bostadsministern så småningom kommer att delta i debatten. På en del punkter är det dock angeläget att få höra vad man från oppositionen tänker göra för att få ett samlat alternativ. Jag understryker ett samlat alternativ. I dag har vi i det avseendet endast propositionen att hålla oss till. Låt oss ta upp den reservation som är intressant i sammanhanget, nämligen reservation nr 1. I denna yrkar moderaterna, folkpartiet och centern avslag på propositionen. Vi har hört skälen här i debatten. Ingen har dock hört att dessa partier tillsammans har ett samlat alternativ som man kan ställa emot regeringens proposition. Man kan fråga sig varför så inte är fallet. En gissning är att man i förlängningen inte kan uppnå en sådan enighet mellan de tre borgerliga partierna. Man är enig mot propositionen och det föreslagna finansieringssystemet -- hit men inte längre. Vi som har följt bostadspolitiken på nära håll en längre tid ser ju moderaternas längtan och trängtan efter att uppnå det hägrande målet -- en fri bostadsmarknad. Den skall vara fri från regleringar, fri från lånegranskning, fri från bruksvärderingar och fri från hyresgäströrelser. Till på köpet når man det välsignade tillståndet med s.k. ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Med bruksvärdet, och därmed också besittningsskyddet, ur bilden kan rörligheten på bostadsmarknaden äntligen ta fart. Uttrycket rörlighet är numera alla bostadsaktiva ekonomers honnörsord. Med detta menas i allmänhet att man anvisar en väg till ökad segregering inom bostadsområdet. Det är just detta som är det fina med den sociala bostadspolitiken som Sverige var, och alltjämt är, ensamt om i hela världen. Olika grupper kunde bo i samma bostadsområde oavsett inkomster och familjeförhållanden. På senare år har vi tyvärr kommit en smula ur den rytmen. Därför trycker vi så hårt på att den sociala bostadspolitiken även skall prioriteras när vi växer in i ett nytt finansieringssystem. Jag skall säga några ord om den gemensamma borgerliga avslagsreservationen. Bakom denna står folkpartiet och centern, vart och ett med sin syn på vår bostadspolitik. Ett intressant inslag i denna förmiddags debatt var när Agne Hansson och Erling Bager pucklade på varandra efter bästa förmåga. Man har ändock nått en enighet tillsammans med moderaterna och samsats i reservationen. För mig är det alljämt en gåta hur centern har hamnat där. Vi har ju väldigt ofta hittat gemensamma grepp på hanteringen av spörsmål som rör bostäderna. Vi får väl se vad som kommer att ske i fortsättningen på bostadspolitikens område. Jag vill även ta upp SBAB, statens bostadsfinansierings AB. När det tillkom genom bostadsutskottets starka engagemang -- dvs. av socialdemokraterna och dåvarande vänsterpartiet kommunisterna -- blev det ett himla liv. Men SBAB visade sig bli riktigt duktigt. Det höll, med råge, de krav som statsmakterna ställde på lönsamheten. Genom att finansieringen av det tänkta räntelånet sker på den öppna kreditmarknaden måste SBAB nu marknadsanpassas, dvs. företaget skall ut och konkurrera med andra kreditinstitut. Nu föreslår moderaterna och, till vår stillsamma undran, även folkpartiet att SBAB skall avskaffas. När detta kreditföretag tillkom kritiserades det för att det ansågs leva i en skyddad ekonomisk värld. När SBAB nu ger sig ut och tar upp kampen med de etablerade kreditinstituten skall SBAB inte få vara med längre. Finns det verkligen ingen plats för SBAB bland jättarna på den svenska kreditmarknaden? Till på köpet har SBAB under senare tid fått en folkpartist som ordförande, nämligen Ingemar Eliasson, landshövding i Värmlands län. Min stillsamma fråga till Erling Bager är om han någonsin har träffat Ingemar Eliasson och frågat honom vad han tycker om SBAB. Det vore intressant att få en liten kommentar till detta. Jag nämnde att vi har gjort en rad tillkännagivanden. De finns i betänkandet. Vi säger bl.a. till regeringen att man skall göra en utredning om organisationsstrukturen inom boverket och en översyn av regelverket och lånehanteringen. Regeringen är i färd med att expediera denna beställning. Dessutom skall länsbostadsnämndernas framtida uppgift kartläggas i utredningen. Vi har också konstaterat att regeringen har tillsatt en utredning som skall göra en översyn av fastighetsskatten. Vi har sagt till regeringen att förlägga den planerade kreditgarantinämnden till Karlskrona. Där finns boverket redan. Vi vill ha en översyn av realisationsvinstbeskattningen på främst bostadsrätter. I betänkandet finns det exempel på hur en realisationsvinstbeskattning kan slå. Förhoppningsvis har det väl ändå aldrig varit avsikten att konstruera en skatteregel så tokigt. Det finns för övrigt en liknande jämförelsepunkt även i den nya skattereformen. Denna kammare har lyckats besluta att en bostadsrättshavare vid försäljning både skall skatta för eventuell vinst och för sin förlustandel i bostadsrättsföreningens bokföring. Nu får vi be om litet skärpning i finansdepartementet. Politik är inte bara matematik. Därmed har jag också gett ett svar till Knut Billing.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 Jag vill dock göra ytterligare ett par tillägg. Bland trähusfabrikanterna -- åtminstone bland ett ovisst antal -- har stor aktivitet utbrutit när det gäller det föreslagna nya finansieringssystemet. Man har besökt utskottet. Det kommer brev så gott som dagligen. Innehållet är ganska likartat. Det kommer att gå åt skogen med hela den svenska trähusfabrikationen om det här förslaget vinner riksdagens bifall. Det är eländets elände. Jag förstod när jag lyssnade på Agne Hanssons anförande och i ännu högre grad när jag lyssnade på Knut Billings att trähusfabrikanterna har gjort ett mycket starkt intryck på dessa två herrar. Det vore hemskt om de talade sant. Det är visserligen ett nytt system, och det kan nog verka krångligt att reda ut, men ingenting är omöjligt. Den befarade nedgången i orderböckerna under de senaste månaderna kan också ha sina orsaker i den ekonomiska åtstramningen. Det kan vara så. Det kan också bero på att trähusfabrikanterna envisas med att tala om för oss, och naturligtvis även för alla andra, att ingen längre kommer att köpa småhus om bostadsfinansieringssystemet går igenom. Det är sällan man upplever att säljare av en produkt själva talar om för presumtiva kunder att de inte längre skall köpa småhus. Naturligtvis kommer folk även i fortsättningen att efterfråga småhus. Självfallet blir det så, men det skadar inte med en bättre marknadsföring för produkten än den som just nu verkar vara dominerande inom trähusområdet. Vi har många erfarenheter av hur det brukar gå när man överdimensionerar sina farhågor. Vi har mött det många gånger och bara för några år sedan hade den socialdemokratiska gruppen i bostadsutskottet besök av en av Stockholms största byggmästare som i sitt sällskap hade en vid den tidpunkten nyanställd verkställande direktör. De var verkligen bekymrade. Vi skulle diskutera ett förslag om ändrade regler vid ombyggnad av bostadsfastigheter, och de målade ut bekymren så att man nästan rördes till tårar. Vi försökte att prata med dem och få dem att acceptera den bakgrund som motiverade förändringen, men de hade kommit fram till att det skulle gå mycket dåligt för byggbranschen, inte minst skulle det gå väldigt dåligt här i Stockholm. Vi träffade en överenskommelse med dem om att träffas till hösten igen. Om deras farhågor var riktiga, åtog vi oss, om det behövdes, att ta en dust med regeringen för att nämna deras förutsättningar. Sedan dess har vi inte sett till dem, för de kom aldrig tillbaka till oss socialdemokrater i bostadsutskottet. Jag tror inte att överdrifterna fyller någon annan funktion än att de som sysslar med denna verksamhet blir litet nervösa och deprimerade. Knut Billing antydde litet konsiliant, om jag får använda ett sådant varmt uttryck, att förslaget om att skjuta fram ikraftträdandet av systemet ett halvår skulle ha skett efter en mycket kort kontakt med boverkets generaldirektör Gösta Blu cher. Jag vill tala om för Knut Billing att jag ofta har kontakt med Gösta Blu cher. Senast på morgonen i dag har jag haft en kontakt med boverkets generaldirektör för att diskutera. Av honom har jag fått reda på hur hyggligt det ändå ser ut på bostadsmarknaden i Sverige i dag. Den bild som Agne Hansson inledde med att måla upp, fick mig att nypa mig i benet och undra om vi egentligen diskuterade samma bostadsmarknad. Vi har på ett par tre år byggt omkring 60 000 nya lägenheter. Vi har hög kapacitet på bostadsbyggandet i Sverige. Vi har en hög kapacitet också på småhusbyggandet i Sverige. Det ser utomordentligt bra ut när det gäller produktionen av bostäder. Vi kan knappast nå en högre kapacitet än vi har för närvarande. Vi har också en konjunkturutveckling som markerar en viss ekonomisk åtstramning. Denna konjunkturutveckling kommer naturligtvis i sinom tid att sätta sin prägel på efterfrågan av bostäder. Vi hoppas att den inte skall bli särskilt stark, men det finns alltså inga andra tecken för dagen än att man i vissa kommuner har uppnått balans mellan tillgång och efterfrågan av bostäder. Det är bra och det är det vi har åsyftat. Vi skall ju bygga bort bostadsbristen. Jag tror också att det finns återhållsamma prognoser inför 1991. Men jag tror inte att man skall driva upp debatten om den nya bostadsfinansieringen på ett sådant sätt att man får uppfattningen att det skulle vara detta som välte de positiva förutsättningarna som ändå finns när det gäller bostadsbyggandet i Sverige. Slutligen skall jag svara på några frågor om jag hinner inom min föreskrivna tid. Jag har svarat på Knut Billings fråga om reavinstbeskattningen. Jag skall svara på hans fråga om underhållslån. Min uppfattning är att varje bostadsföretag skall ha en underhållsfond som fungerar när man skall underhålla bostäder. Samtidigt vet jag att det i många kommuner anvisar man bostadssökande till de allmännyttiga bostadsföretagen som bara bor en kort tid i husen. Att dessa bostadssökande har sociala problem kan bidra liksom annat till att man får en starkare förslitning av dessa lägenheter. Sett ur den synpunkten är det lätt för mig att acceptera underhållslån, om vilket vänsterpartiet och socialdemokraterna har träffat en överenskommelse. Beträffande framflyttningen av tidpunkten för ikraftträdande med ett halvår, vill jag understryka vad Kjell Dahlström har sagt. Vi har inte fattat något beslut om att flytta fram tidpunkten för ikraftträdandet. Vi har fattat beslut och sagt att om regeringen bedömer att tidpunkten skall flyttas fram, får den komma tillbaka till riksdagen med en proposition i frågan. Något annat beslut har bostadsutskottet inte fattat. Jag tror att Agne Hansson och Erling Bager har avrättat varandras förslag. Vi har konstaterat, inte utan en viss tillfredsställelse, att Erling Bager har fastslagit att den effekt som Agne Hansson har utmålat av centerpartiets förslag inte stämmer överens med vår uppfattning. Jag gör samma bedömning. Agne Hansson har egentligen inte mycket att komma med i den här frågan. Det är bara att konstatera att det är väldigt populärt att angripa och misskreditera bostadspolitiken. Prat om misslyckad bostadspolitik och annat får vi ofta höra i bostadspolitiska debatter. Det är inte alls populärt att ställa upp och fatta beslut som är litet oangenäma. Det är där vi nu måste visa vår styrka, vi som står bakom detta förslag: Kjell Dahlström, vänsterpartiets Eva Zetterberg och socialdemokraterna. Vi måste vara medvetna om att vi befinner oss i ett ekonomiskt åtstramningsläge. Det är viktigt att klara ut dessa frågor och att vi nu får ett förslag som är det enda alternativet för att göra det.

Herr talman! Jag vill inte tro att det är höjden av moralisk styrka att inte arbeta för alternativa förslag, utan i stället ställa upp för förslag som man tycker är dåliga. Vi arbetar efter den konstruktiva linjen i centern och har styrkan att säga nej när vi tycker att det är nödvändigt. Sedan tror jag, Oskar Lindkvist, att det är väldigt farligt att nonchalera det som Sveriges trähusfabrikanter säger i det här fallet. Det har gjort ett starkt intryck på mig, och det beror naturligtvis på det faktum att jag lever i deras verklighet. Sveriges småhusfabriker ligger som ett pärlband runt det småländska höglandet i ett regionalpolitiskt utsatt område. 100 000 av 200 000 anställda på Hultsfredshus, som jag geografiskt befinner mig mycket nära, har fått avsked på grund av en snabbt vikande orderingång. Småhusfabrikanterna säger att de på tre veckor känner av en 30-procentig nedgång i orderingången, vilket kommer att betyda att mellan 15 000 och 20 000 arbetstillfällen försvinner inom denna sektor. Eftersom jag bor i glesbygden ser jag också behovet av och bristen på bostäder. Det har gjort intryck även på mig och centern och sporrat oss att försöka lösa krisen och inte göra den värre. De 8 ändringar som utskottet har gjort i förslaget är bevis på styrka, men pekar samtidigt på de brister som ändå vidlåder systemet. Det var därför jag inledde med att vara ganska ödmjuk, för jag är medveten om att det inte är så enkelt. Just det faktum att det här förslaget inte kommer att stärka den sociala bostadspolitiken, har gjort att vi i centern inte har kunnat acceptera det. Vi kan inte acceptera förslaget därför att det motverkar vår strävan att driva en antiinflationspolitik och få ned bostadssubventionerna på sikt. Dessutom lägger det över mer av kostnaderna än i dag på de boende själva. Det går inte om man skall värna om de sociala målen. Förslaget strider mot centerns målsättning med sitt arbete.

Herr talman! Först vill jag ta upp det som Oskar Lindkvist berörde i fråga om lån och bidrag till underhåll. Han sade att det är motiverat av att man har ett starkt slitage på allmännyttans fastigheter. Detta system leder till att det inte finns någon anledning att göra det som Oskar Lindkvist vill -- att bygga upp underhållsfonder. Om man ändå får lån och bidrag, finns det inte någon sådan anledning. Precis som Rolf Trodin sade vid utfrågningen är det här en felaktig signal. Det är väl bara att konstatera att Oskar Lindkvist, som också är verksam inom HSB, har en annan uppfattning i frågan än HSBs VD. Han tycker att det är bra att man har tillgång till lån och bidrag och att det leder till att man inte behöver göra avsättningar till reparationsfonder. Oskar Lindkvist säger att han skall göra något åt reavinsteffekten. Jag har hittills sett väldigt få exempel på att Oskar Lindkvist och de andra socialdemokraterna i bostadsutskottet skulle rå på finansdepartementet. Vi får nog utgå ifrån att det blir finansdepartementet som segrar och att reavinsteffekten kommer att finnas kvar. Det naturliga hade varit att ni hade sagt ifrån nu att flyttskatten skall avskaffas. Oskar Lindkvist ogillar ordet ''rörlighet.'' Det tycks vara ett förfärligt ord för honom. Det måste ju betyda att han tycker att det är bättre med orörlighet på bostadsmarknaden. Det måste vara bra med inlåsning på bostadsmarknaden och att människor inte skall kunna få tag i den bostad de vill ha. Oskar Lindkvist tycker tydligen att det är bra att vi har en situation med 4 miljoner lägenheter fördelat på 3,7 miljoner hushåll och att människor trots det inte kan få tag på den bostad de vill ha. Självfallet är det bra med rörlighet på bostadsmarknaden så att konsumenterna kan få tag på den bostad de verkligen vill ha. När det gäller trähusfabrikernas problem säger Oskar Lindkvist att det skulle vara hemskt om det var sant. Ja, visst skulle det vara hemskt, Oskar Lindkvist! Därför gäller det att vara försiktig. Jag vill fråga Oskar Lindkvist vilket råd han vill ge det unga par som bor på landet och bosparar med målsättning att skaffa eget hem 1992. Avslutningsvis, herr talman, skall jag komplettera mitt yrkande med att också yrka bifall till reservation 5, 35 och 37.

Herr talman! Jag vill, när jag vänder mig till Oskar Lindkvist, börja med att säga en sak som kanske ändå till att börja med är litet positiv för socialdemokraterna. Efter lång senfärdighet har socialdemokraterna ändå försökt att utreda och ta fram ett underlag för ett nytt bostadsfinansieringsförslag. Det kommer som sagt väldigt sent, men ni har genomfört ett arbete där ni har försökt att titta på subventionerna och ett nytt bostadsfinansieringsförslag. Dess värre sammanfaller inte de analyser och utredningar som socialdemokraterna har gjort med vad vi tycker i folkpartiet. Vi tycker att de förslag som nu har tagits fram är för långtgående och omfattande. Vi tror att de till slut resulterar i ett rent lotteri med de bostadsintressenter som finns på marknaden. Ingen vet hur det slutar -- inte ni heller. Vi tror att hela systemet kommer att braka samman. Jag vill kommentera ett par saker. Vi har, vilket Oskar Lindkvist påpekade, en gemensam reservation från tre partier. Denna reservation utgör en utgångspunkt och grund för att ta fram ett nytt förslag. Det är därför vi har begärt återremittering av hela förslaget. Vad folkpartiet står för och vad vi tycker framgår klart av vår partimotion, som jag förutsätter att Oskar Lindkvist väl känner till. Vi motsätter oss att ni nu, när ni hade chansen att göra på annat sätt, fortsätter att öka subventionerna. Av vad som har framgått tidigare i debatten, skall man nu få subventioner för lägenhetsunderhåll till att tapetsera om och annat. Det tycker vi är fel. Vi föredrar i stället att man skall ha skattefria reparationsfonder. Ert förslag talar också för att ni kommer att agera så att bostadsföretagen kommer att tvingas avveckla de fonder som redan finns. Regleringen fortsätter också. Den utökas, vilket jag har nämnt tidigare, i och med att investeringsbidraget nu blir villkorat. Jag fick en fråga om SBAB, och jag har talat med Ingemar Eliasson. Vår uppfattning om SBAB har framkommit i många motioner. Det framgår av vår reservation i dagens betänkande att vi inte tycker att SBAB skall vara statsägt. SBAB kan ha en annan ägare. Vill man avreglera och göra något åt den statliga bostadsbyråkratin, bör man se över vilken del av verksamheten som är nödvändigt att ha i statlig ägo. Vi finner inte att staten behöver äga
Herr talman! Jag glömde att bemöta Eva Zetterberg i min tidigare replik.
Herr talman! Jag vill säga till Oskar Lindkvist att jag i allt väsentligt instämmer i beskrivningen av den sociala bostadspolitiken. Jag tror att vi är väldigt överens om målen och till viss del också om hur de skall uppfyllas. Jag tycker inte att jag har fått svar på mina frågor till socialdemokraterna vad gäller förslagen från vänsterpartiet där vi vill komplettera betänkandet i väsentliga avseenden. Jag tänker då exempelvis på förslaget om att slopa moms på fjärrvärme m.m.

Herr talman! Orsaken till att vi inte kan acceptera vänsterpartiets förslag om att ta bort momsen på fjärrvärme sammanhänger med att vi inte har något ekonomiskt utrymme för att kunna genomföra en sådan förändring. Det finns inte utrymme i vår budget för alla de förslag som kostar mycket pengar. Därför har vi också yrkat avslag på vänsterpartiets motion. Jag konstaterar av Erling Bagers sista replik att han egentligen bara är emot att SBAB ägs av staten. Han är inte emot att SBAB sköts duktigt, att det går bra för företaget, att man har en duktig ordförande som är folkpartist eller att SBAB mycket väl kommer att ta upp kampen med de stora drakarna på kreditområdet i det svenska samhället. Han tycker bara att det är fel att staten är ägare. Det tycker jag är en form av dogmatism som egentligen inte borde finnas hos en sannfärdig folkpartist -- om det nu finns några sannfärdiga folkpartister kvar i det svenska samhället. Erling Bager säger att det har tagit för lång tid att få fram förslaget, att det är för långtgående och att det hade behövt komma tidigare. I konsekvens därmed yrkar han på återremiss och vill att ett nytt förslag skall utarbetas. Det betyder att det tar ännu längre tid att komma fram till ett beslut. Mer bråttom har inte Erling Bager. Han har inte utnyttjat den tid som gått för att få fram ett förslag från folkpartiet. Jag ser mitt resonemang om trähusfabrikernas och trähusfabrikanternas framtid i ett positivt schema, Agne Hansson. Jag vill att trähusfabrikanterna skall göra bästa möjliga av det nya bostadsfinansieringssystemet. Jag har inte sagt något annat än att jag tycker att de har fel marknadsföring. Som jag berättade vid ett samtal i ett annat sammanhang läste jag häromdagen tidningen Q, i vilken två prominenta herrar som Agne Hansson och Curt Wrigfors har medverkat. Den senare är chef för den mycket framgångsrika Borofabriken i Landsbro. I en artikel i tidningen ger direktör Wrigfors en mycket positiv och stabil bild av bostadsmarknaden. Han uttalar sig hundraprocentigt positivt om den politik kring bostadsfrågorna som förs i det svenska samhället. För att det inte skall råda något missförstånd om vad jag sade i mitt tidigare inlägg vill jag säga att jag har samma uppfattning som han. I mitt anförande sade jag att det är naturligt att bostadsföretagen har en underhållsfond, Knut Billing. Den uppfattningen står jag fast vid. Det är lika naturligt att de har lånat pengar med tanke på de omständigheter som råder. Dessa redovisade jag också i mitt anförande. Det är inte märkligt att den möjligheten kommer att finnas inom ramen för det nya bostadsfinansieringssystemet.

Herr talman! Det är intressant att kunna konstatera hur eniga Erling Bager och Oskar Lindkvist har varit när det gällt att försämra förutsättningarna för de boende. Därefter träter de om hur man skall arbeta vidare för att hitta ett system för att förbättra situationen för de boende. Jag har framfört kritik mot att förutsättningarna är betydligt sämre än de hade varit med en annan inriktning på skattereformen. Vilket socialt tänkande, Oskar Lindkvist, ligger egentligen bakom ett system där hundratusentals fler människor blir bidragberoende? Man omöjliggör för barnfamiljer i normalinkomstlägen att bo i en villa. Det föreslagna systemet lyfter över 8--15 miljarder i kostnader från statsbudgeten till de boende. Det kan illustrera vad det i praktiken rör sig om. En normalstor villa kostar i dag ca 1,2 milj.kr. att uppföra på en liten ort. Det innebär att staten subventionerar denna villa med 130 000 kr. per år under de första åren. Dessa pengar skall villabyggarna inte längre få i bidrag från staten, utan de skall få låna dem. Det innebär att låntagaren skjuter skuldbördan framför sig. I början blir inte kostnaderna särskilt höga, och det är en abrovinkel som socialdemokraterna gör för att hålla boendekostnaderna nere över nästa års val. Men efter några år blir det etter värre för de boende. Jag ställer frågan till Oskar Lindkvist, bostadsministern och socialdemokraterna:Vad gör ni om de boende på sikt inte orkar betala sina skulder? Är ni då beredda att göra precis som staten fick göra med paritetslånen, nämligen lösa in skuldökningen? Lovar ni att göra det? Det blir en nödvändighet. Problemet är att det blir betydligt dyrare för staten längre fram än om man nu hittar en mer modest övergång till ett system där kostnaderna och subventionerna kan hållas nere. Oskar Lindkvist nämnde min artikel i tidningen Q. Jag hoppas att han också har läst de brev som Curt Wrigfors har skrivit till bostadsministern och regeringen. I dem ber han på sina bara knän att det föreliggande förslaget inte skall genomföras nu. Jag förstår att Curt Wrigfors av marknadspolicyskäl inte kan säga det utåt. Men jag medger att det inte är bra att spela detta dubbelspel.

Herr talman! Oskar Lindkvist ställde tidigare en fråga till mig om SBAB. Vi kritiserade SBAB när det bolaget infördes och sade att dess bostadsfinansieringssystem var helt felaktigt. Varför bör då inte SBAB finnas kvar om bolaget ges samma konkurrensvillkor som övriga bolag på kreditmarknaden har? Svaret är helt enkelt att det inte behövs något statligt kreditinstitut. Det räcker utmärkt bra med de kreditinstitut som redan finns på marknaden. Konkurrensen är både bred och bra. Att åberopa att Ingemar Eliasson är ordförande i SBAB är inget skäl för att bolaget skall finnas kvar. Även om Oskar Lindkvist var ordförande skulle jag yrka att SBAB avskaffades. Curt Wrigfors, som Oskar Lindkvist omnämner i debatten, har förvisso skrivit brev. I tidningen Q uttalar han att föreliggande förslag är bra. Jag tycker det är beklagligt att han inte har kurage att säga det som han skriver i ett brev till bostadsminister Ulf Lönnqvist, nämligen följande: ''Hur kan du medverka till ett beslut som innehåller så mycket brister och oklarheter att man bara står där handfallen? Är det meningen att du skall föra in svenskt bostadsbyggande i ett kaos?'' Dessa frågor tycker jag vinner respekt. I detta brev säger Curt Wrigfors sanningen. Det borde han ha gjort också i sin egen tidning. Jag fick inget svar på min fråga om vilket råd Oskar Lindkvist vill ge det unga paret som bosparar och vill förverkliga sin dröm om ett eget hem 1992. Jag hoppas få detta svar i Oskar Lindkvists nästa replik. Det innebär att jag inte har någon ytterligare replik för att kunna kommentera hans svar, och det får jag acceptera. Det intressanta, Oskar Lindkvist, att detta par hamnar i en situation att man efter att ha skaffat sig ett hus för ca 1 miljon kronor, får en skulduppräkning så att man kanske blir skyldig 1,5 milj.kr. I dag ligger priset för ett begagnat sådant hus långt under 1 milj.kr., och allt talar för att den situationen kommer att bestå även i framtiden. Paret kan alltså aldrig få igen sina pengar vid en försäljning. Den unga familjen blir med andra ord livegen om man bygger sitt hus. Nu är de säkert både kloka och förnuftiga och vill inte vara livegna. Därför tvingas de beklagligt nog att avstå från att bygga ett småhus. De måste med andra ord flytta till en större tätort och bosätta sig där. De har inget annat val drabbade som de är av den socialdemokratiska politiken. Det kommer också vederbörande att säga.

Herr talman! Vi vill avreglera mycket av den statliga byråkratin, Oskar Lindkvist. Därför anser vi att SBAB inte skall ha ett statligt ägaransvar. Den uppfattningen följer vi upp i vår reservation. Oskar Lindkvist kommenterade sedan folkpartiförslaget och övriga partiers förslag samt frågade vad de bygger på, vad utgångspunkten är för dem osv. Jag hävdar att folkpartiet i många år har föreslagit en teknik med hjälp av vilken man åstadkommer en nedtrappning av räntebidragen i befintliga bostadsbestånd. Det systemet började genomföras under den borgerliga regeringstiden med Birgit Friggebo som bostadsminister. Det är en beprövad teknik som ligger i botten för vårt förslag. Om ni under 1980-talets högkonjunktur inte hade fortsatt att trappa upp subventionerna, då hade vi inte haft nuvarande situation. Nu får vi skörda vad ni har sått i och med den politik som ni har fört. Ni har ju låtit detta med bostadssubventionerna skena i väg. Vidare vill vi, som framgår av vårt förslag, genom successiva höjningar av den garanterade räntan i nyproduktion åstadkomma en likartad funktion beträffande bostadssubventionerna. Därefter kan den enskilde, säger vi, erbjudas möjligheter att ta lån som innebär en omfördelning av kostnaderna över tiden. Men vi kan inte ställa upp på så omfattande förslag som de som ni lägger fram i propositionen och som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom. Jag måste erkänna, Oskar Lindkvist, att jag i somras trodde att det inte skulle komma någon proposition med anledning av de förslag och den utredning som har varit. Jag tyckte nog att jag stärktes i den tanken efter att ha talat med socialdemokrater i utskottsgruppen. Men jag misstog mig. Det kom alltså en proposition i oktober Jag trodde, som sagt, aldrig att ni skulle driva fram ett förslag med tanke på den stora osäkerhet som ett sådant här instabilt system skapar. Wrigfors, vill jag bara säga att det finns en betydande skillnad mellan Expressens helsidesannonser och vad direktören skriver i brev till oss i utskottet och till ministrar. En betydande skillnad kan här alltså konstateras, och detta är litet märkligt. Lindkvist, det räcker inte med ett tillkännagivande i betänkandet. Det här kommer att skapa mycket stora problem, inte minst för de människor som bor i bostadsrätter. Det hade varit mera ärligt att redovisa ett förslag för riksdagen som hade inneburit en lösning i alla dessa avseenden.